Herr talman! Vi moderater behöver inte, Ola Ullsten, kräva att skatteomläggningen rivs upp. Den kommer nämligen inte att klara mötet med verkligheten. Mittenpartierna kommer själva att vilja ändra den i den riktning som vi anger. Början har skett i finansutskottets betänkande. Jag vill återigen peka på att det där framhålls att det höga skattetrycket systematiskt måste sänkas för att ekonomin skall fungera. Och vi vill väl båda, Ola Ullsten, att ekonomin skall fungera? I min förra replik påminde jag Ola Ullsten om att skattedebatten hölls i går och att vi i dag diskuterar den ekonomiska politiken. Sedan fann jag att meningsutbytet tog en vändning ännu längre bort — en utrikespolitisk vändning. Jag vill gärna ägna min återstående repliktid åt den allvarliga fråga som Olof Palme förde in i debatten. Det som händer i dag i Libanon är djupt oroande. Allt var förvisso inte frid och fröjd före Israels invasion. Vapenvilan var bräcklig, och den bröts såväl av PLO:s terrorattacker mot och i Israel som av israeliska anfall. Men detta kan inte och får inte ursäkta det som hänt. Den israeliska invasionen riskerar att sätta hela Mellanöstern i brand. Olof Palme talade om folkrätten. Jag håller med om vad han sade. Men låt mig tillägga att det israeliska handlandet får en extra dimension genom det faktum att man lät sina pansarkolonner anfalla rakt genom de fredsbevarande FN-truppernas ställningar. En norsk soldat dödades. Invasionen är därmed ett allvarligt slag mot FN och dess möjligheter. Ytterst är den självfallet ett slag mot Israels egna möjligheter att långsiktigt överleva som fri och självständig stat i Mellersta Östern. Israels framtid kan aldrig byggas på ständiga invasioner. Den kan bara byggas på fred och förtroendefullt samarbete, på respekt för andra folk och för Förenta nationerna. Detta, herr talman, gör det som i dag händer i Libanon dubbelt tragiskt.

Herr talman! Jag vet inte vad det var i min framställning som fick den folkrättssakkunnige Olof Palme att säga att det var i huvudsak rätt. Eftersom jag instämde i hans egen bedömning var väl också den då bara ”i huvudsak rätt”. Det ingen av oss varit inne på i tidigare inlägg är ju den skillnad som trots allt finns mellan praktiskt taget varje konflikt i världen, också om man jämför denna med konflikterna i Afghanistan, på Falklandsöarna, i Iran, i Irak och var det nu kan vara. Faktum är att det sedan länge pågår ett krig mellan en delvis Libanonbaserad PLO-styrka och Israel.

Lika fel är det naturligtvis ur folkrättslig synpunkt, och även politiskt och mänskligt, när liknande handlingar riktade mot Israel begås av andra länder — låt vara att de inte sker i samma militära skala. Jag avstod från att säga att jag inte trodde att FN inte var starkt nog för att göra en insats i Mellanöstern. Sådant brukar så lätt missuppfattas, särskilt om man i stället pekar ut USA som egentlig innehavare av huvudrollen. Jag hoppas att FN kan utöka sin insats, man finns ju redan på plats. Det kanske behövs större insatser för att trygga en fred och ett vapenstillestånd som kan ge utrymme för förhandlingar. Men jag håller gärna med om att USA genom sin aktiva roll i Mellanöstern är den enda kraft därutöver — och den enda av de båda supermakterna — som i avvaktan på en FN-insats kan spela en konstruktiv roll till förmån för fred och försoning i Mellanöstern.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 74 behandlas tre yrkanden som socialdemokraterna ställt. Vi föreslår dels ett förhöjt uttag av den preliminära B-skatten, dels en effektivare uppbörd av arbetsgivaravgiften och dels att mervärdeskatten återställs till den nivå som gällde fram till mitten av november 1981. När det gäller den preliminära B-skatten, gör staten årligen stora ränteförluster till följd av gällande betalningsrutiner. Som systemet är uppbyggt har det visat sig medföra ett betydande underuttag under löpande inkomstår. Bara för de juridiska personerna har underuttaget de senaste åren uppgått till 2 miljarder kronor per år. I år och 1983 beräknas underuttaget bli ungefär dubbelt så stort. Till detta skall läggas de fysiska personerna, dvs. i huvudsak egenföretagare. Underuttaget för deras del torde genom åren ha uppgått till ungefär samma belopp som för de juridiska personerna. Även här sker en uppgång 1982 och 1983. Underuttaget i denna del innebär en fördelningspolitisk orättvisa. Företagarna får en betydande räntefri skattekredit, vilket inte löntagarna kan utnyttja. Riksrevisionsverket har för inkomståren 1982 och 1983 beräknat att underuttaget av B-skatt kommer att uppgå till ca 7,5 miljarder 1982 och inemot 7 miljarder 1983. Enligt vår mening måste detta rättas till, varför vi föreslår en höjning av uttaget av preliminär B-skatt till 125 92 för fysiska personer resp. 150 96 för juridiska personer i förhållande till nu gällande regler. Vi föreslår att det förhöjda uttaget skall gälla under 1983 i avvaktan på en mer definitiv lösning på hur man skall nå en bättre överensstämmelse mellan preliminär och slutlig B-skatt. Jag vill understryka att det ej är fråga om någon skattehöjning, utan bara en uppsnabbning av skatteuppbörden. Förslaget beräknas ge en ökad statsinkomst på 1700 miljoner för budgetåret 1982/83. När det gäller uppbörden av arbetsgivaravgifterna, gör staten stora ränteförluster genom att det även på detta område förekommer betydande eftersläpningar av inbetalningen. Med det gällande systemet har det beräknats ett underuttag med drygt 5 600 milj.kr. per år. Socialavgiftsutredningen har nyligen i ett betänkande föreslagit vissa förbättringar av debiteringen och uppbörden av socialavgifter, vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 1983. Utredningens förslag är enligt vår mening väl avvägda, varför vi tillstyrker förslaget. Vårt förslag beräknas ge en inkomstförstärkning för budgetåret 1982/83 med ca 1000 milj.kr. När det så gäller vårt förslag om att återställa momsen till den nivå den hade fram till mitten av november 1981, ligger det dels statsfinansiella, dels fördelningspolitiska motiv bakom detta förslag. Genom denna inkomstförstärkning på ca 3 400 milj.kr. under budgetåret 1982/83 vill vi bl.a. återställa den sociala trygghet som byggts upp under den socialdemokratiska regeringstiden men som nu kraftigt urholkats av de borgerliga regeringarna. Vi har gjort fyra bestämda åtaganden på det sociala området som i händelse av att det blir en socialdemokratisk regering i höst förutsätts bli genomförda omedelbart. Vi avser att upphäva införandet av karensdagarna i sjukförsäkringen. Vi avser att upphäva den urholkning som skett av arbetslöshetsförsäkringen. Vi avser att återställa värdesäkringen av pensionerna, och vi avser att återställa statsbidragsnivån när det gäller barnomsorgen. Socialdemokraterna kan inte acceptera den orättfärdiga politik som de borgerliga regeringarna för och som drabbat de äldre, sjuka, arbetslösa och barnfamiljerna. Det är inte de som ensamma skall bära bördorna enligt vår mening, utan det måste tvärtom vara alla medborgare, och i särskilt hög grad de välbeställda, som skall vara med och betala de uppoffringar som måste göras för att få ordning i landets affärer. Mot den bakgrunden föreslår vi att momsen återställs. Jag vill med detta yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 74 behandlas förslag till uttag av inkomstskatt. Enligt lagen om statlig inkomstskatt skall varje år bestämmas med vilket procenttal av grundbeloppen den statliga inkomsten skall ingå i preliminär skatt för kommande budgetår. I många år har procenttalet varit 100 och utskottet tillstyrker propositionen, som innebär oförändrat procenttal. Genom gårdagens beslut om reformerad inkomstskatt ändras bestämmelserna, och detta medför att beslutet om procenttal endast kommer att avse tiden den 1 juli-den 31 december 1982. Med anledning av propositionen har en motion väckts av Olof Palme m.fl., där man yrkar på förhöjt uttag av B-skatt och en effektivare uppbörd av arbetsgivaravgifterna samt att mervärdeskatten skall höjas från nuvarande 17,7 till 19 90. Beträffande B-skatten visar statistiken att inbetalningen under året i genomsnitt är för låg. Men samtidigt är förhållandena mycket olika för de skattskyldiga. Därtill kommer att för vissa grupper, t.ex. jordbrukare med endast vegetabilieproduktion, förekommer nästan inga inkomster de första sju åtta månaderna på året utan först när skörden är avverkad. Vidare skall vid tillämpning av faktureringsprincipen vid bokföring tas med även inkomster som inte inflyter förrän två tre månader efter bokföringsårets slut. Även om utskottet instämmer i syftet att preliminär och slutlig skatt i största möjliga utsträckning skall överensstämma, anser utskottet inte att man skall vidta en sådan generell ändring som föreslås i motionen. Syftet med preliminärskattesystemet är ju att skatten skall inkomma i takt med att inkomsterna kommer in. För företagare sker inte detta, och där är en av svårigheterna. Däremot anser jag att myndigheterna borde vara något mera restriktiva vid utfärdande av B-skattemöjligheten. Givetvis är också utskottet positivt till fortsatta överväganden för att få en bättre överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt men kan inte acceptera det förslag som framförs i motionen. Utskottet avstyrker således motionen i denna del. Beträffande uppbörden av arbetsgivaravgifter pågår förberedelser för att förbättra uppbördssystemet och knyta det till mera aktuellt underlag. Utskottet instämmer i syftet med motionen men anser att vi bör avvakta det förberedelsearbete som pågår. Detta är ju den regel som vi brukar tillämpa, och vi förutsätter förslag från regeringen så snart detta är möjligt. I motionen föreslås också en höjning av mervärdeskatten till den nivå den hade före november 1981. Egentligen en ganska egendomlig situation. 1980, när momsen höjdes, var socialdemokraterna stora motståndare. När då regeringen föreslog och riksdagen på hösten 1981 beslutade om en sänkning, framträder socialdemokraterna plötsligt som vakthållare om den nivå som man tidigare motarbetat. Nu har vi redan tidigare under denna session avvisat förslaget om en höjd moms, och utskottet håller fast vid denna ståndpunkt. Olle Westberg tog upp frågan om motiveringen till den höjning av momsen som socialdemokraterna föreslår. På grund av den vädjan som framförts om att vi inte skall förlänga debatterna går jag inte in på den saken. Den har ju diskuterats rätt mycket här i kammaren den senaste tiden. Herr talman! Med utgångspunkt i vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är ganska många debatter som vi har haft om arbetslösheten under det senaste året här i kammaren. I dag är det sista gången vi diskuterar den här frågan vid årets riksmöte — den riksdag som valdes 1979. Det är många i den riksdagen som avgår och som alltså i dag skall gå till beslut om de här frågorna för sista gången. Det är deras sista möjlighet till beslut. Jag tror att det finns anledning för oss alla att fråga: Gjorde vi i riksdagen verkligen allt för att bekämpa arbetslösheten? Vi måste fråga oss om riksdagen analyserade de ekonomiska konsekvenserna tillräckligt djupt. Resonerades det på ett realistiskt sätt om vad arbetslösheten kostar? Tog man fram de kraftigt ökade utgifterna som staten får betala för arbetslöshetsstöd av olika slag? Var det någon som räknade på vad de minskade statliga skatterna, den minskade momsen och de minskade arbetsgivaravgifterna betydde för statskassan? Ägnades någon tanke åt kommunernas ökade utgifter för socialhjälp? Eller försökte man beräkna produktionsbortfallet till följd av arbetslösheten? Analyserades också de mänskliga och de sociala konsekvenserna ordentligt? Var det så att riksdagsledamöterna när de gick till sitt beslut om pengar till arbetsmarknadspolitiken lyssnade till de varningens ord som professor Brenner från USA redovisade i Stockholm i förra veckan eller doktor Janlert från Norrbotten? De varningens ord som visar att när arbetslösheten ökar, då ökar också självmorden, då ökar också intagningarna vid psykiatriska sjukhus, då ökar också — fast med litet fördröjd effekt — hjärtoch kärlsjukdomarna. När arbetslösheten ökar, då ökar depressionerna och aggressionen i samhället. Det finns många bedömare som säger att risken för en mycket hög arbetslöshet till hösten och vintern är uppenbar. Men vi har i dagi riksdagen möjlighet — och det är den sista möjligheten för den här riksdagen — att fatta beslut som kan lindra ökningen av arbetslösheten. Det kan vi inte vänta med till hösten. Skall åtgärderna få effekt, så måste de beslutas nu. Det beror på vårt beslut i dag här i riksdagen hur många som skall bli öppet arbetslösa till hösten och vintern. Det beror på vårt beslut här i dag hur många vi skall kunna ge yrkesutbildning och arbete, hur många som skall ställas utanför. Regeringen och de borgerliga ledamöterna berömmer sig av rekordsatsningar på arbetsmarknadspolitiken. I intet annat land, säger man, satsas det så mycket som här. Ingen annan regering i Sverige har satsat så mycket på att bekämpa arbetslösheten. Detta säger man. Men samtidigt prutar man ju tre fjärdedelar på de förslag som arbetsmarknadsstyrelsen har kommit med. Och det är nödrop om pengar som kommer från AMS, där man säger: Får vi inte de här pengarna, då kommer arbetslöshetsökningen inte att kunna hejdas. I dag har det kommit nya siffror fftån AMS och statistiska centralbyrån, siffror som visar att krisen på arbetsmarknaden har förvärrats ytterligare. Antalet arbetslösa steg till 116 000. Det är 35 000 fler, 45 92 fler, än förra året. För första gången under efterkrigstiden gick arbetslösheten för maj månad över 100 000. Arbetslösheten steg från april till maj. Det har inte hänt förut. Tidigare har arbetslösheten alltid fallit mellan de båda månaderna till följd av säsongmässiga förbättringar. Det var 8 000 färre som hade jobb i maj i år jämfört med maj för ett år sedan. Sysselsättningen fortsätter alltså att minska. Särskilt oroande är vad som händer i industrin. Jämfört med maj förra året har industrisysselsättningen minskat med 45 000. Sverige har förlorat 140 000 industrijobb sedan 1976. I augusti 1981 presenterade regeringen det s.k. stora programmet för att öka aktiviteten i ekonomin. Man devalverade kronan. Man lovade att det skulle ge 40 000 nya jobb. Statistiska centralbyråns uppgifter visar att vad som har hänt sedan augusti 1981 fram till maj 1982 är att det nu finns 53 000 industrijobb färre. Arbetslösheten är rekordstor — över 100 000 arbetslösa i maj månad, en siffra så hög att den aldrig har funnits förut i statistiken. Vi brukar ofta med rätta säga att man skall vara försiktig när man bedömer förändringar från en månad till en annan. Men trots detta finns det anledning att vara mycket orolig för den höjning som skett av arbetslösheten enligt den här statistiken. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning var 94 000 personer. I maj 1979 hade vi 115 000 i sådana verksamheter. Hade ambitionerna nu varit lika stora som då och hade samma antal människor givits sysselsättning eller utbildning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så hade vi inte haft en arbetslöshet på över 100 000. Men AMS har inte fått de medel som behövts för att hålla uppe ambitionerna så högt. Herr talman! Erik Johansson kommer i diskussionen närmare att gå in på våra krav när det gäller arbetsmarknadsutbildning och de krav som vi har på beredskapsarbeten. Låt mig säga något ytterligare om ungdomarna. Jagtror jag vågar påstå att nästan alla människor i det här landet oroas över ungdomsarbetslösheten, att många människor funderar över vad som händer iett samhälle som inte tar till vara de unga människornas vilja till arbete, som utsätter de unga för risken att i sysslolöshet matas med kommersialismens alla frestelser. Vi vet att ungdomarna vill ha ett arbete. Det är inte på ungdomarna det beror att de inte får jobb. Det finns inga som erbjuder dem jobb i dag i det svenska samhället. Det finns inte ens erbjudanden om yrkesutbildning eller beredskapsarbeten i tillräcklig utsträckning. Och när det gäller de yngsta av ungdomarna har det varit omöjligt att få raka och klara besked om vad som skall gälla om yrkesintroduktion, ungdomsplatser och annat. Vi socialdemokrater har tillsammans med LO och SSU utarbetat ett program mot ungdomsarbetslösheten, ett program för utbildning och arbete till alla ungdomar. Vi tror inte att det finns några enkla grepp för att lösa de här problemen. Vårt program innehåller många förslag inom utbildnings-, arbetsmarknadsoch industripolitikens områden. Jag vet att i de diskussioner som arbetsmarknadsministern har haft med parterna på arbetsmarknaden har man ifrån LO:s sida vädjat om att arbetsmarknadsministern skall överväga de här förslagen. Av de rapporter som jag har fått och av de uttalanden som har gjorts till offentligheten får man tyvärr intrycket att arbetsmarknadsministern viftar bort förslagen. Riksdagsledamöterna kan i dag fatta beslut i den här kammaren som innebär förstärkta åtgärder också för ungdomarna på arbetsmarknaden. Genom att följa de socialdemokratiska reservationerna kan vi skapa bättre förutsättningar för de unga till hösten. Om de borgerliga ledamöterna — eller bara några av dem — går emot sin regering och sina borgerliga kamrater i arbetsmarknadsutskottet kan vi minska den öppna arbetslösheten bland de unga människorna i Sverige redan till hösten. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Låt mig börja med att på ett par punkter instämma i vad Anna-Greta Leijon har sagt. Jag tror som hon att många, de allra flesta människor i vårt land liksom i många andra länder, oroas vid konstaterandet att ungdomsarbetslösheten är så hög och så omfattande. Vidare instämmer jag i hennes påpekande att det är för sent att vänta med åtgärder till hösten för att motverka den arbetslöshet som vi kan ha att brottas med under nästa höst och vinter. Det är därför regeringen lagt fram förslag om att plussa på insatserna redan nu under våren.

Det är därför vi hellre betalar ut skattemedel till arbete och utbildning än i form av passivt understöd, även om det ekonomiskt för den enskilde skulle bli samma utbyte. Det gör mig alltid lika nedstämd när socialdemokrater förnekar att denna värderingsgemenskap finns. I deras föreställningsvärld kommer nämligen allt gott från socialdemokratiskt håll, och man intar i debatter om sysselsättning attityden att det bara är socialdemokrater som värnar om den fulla sysselsättningen. Det är, tycker jag, en övermaga inställning, och den är också felaktig. Vi har under slutet av 1970-talet i Sverige, gemensamt med resten av världen, drabbats hårt av ändrade ekonomiska förutsättningar. Vi är fortfarande mitt inne i den djupaste ekonomiska kris världsekonomin genomgått efter andra världskriget. Det kan därför vara svårt att göra en jämförelse mellan första delen av 1970-talet och den senare delen. Men det kan ändå mot bakgrund av denna inställning från socialdemokraternas sida, att bara de är de sanna förvaltarna av svensk arbetsmarknadspolitik och bara de är sysselsättningens riddersmän, vara skäl att göra ett försök till summering av några fakta och några innovationer inom arbetsmarknadspolitiken sedan regeringsskiftet för sex år sedan. Man får vidare lätt intrycket att människor bara förlorar sina jobb, medan det inte inträffar att några får nya. Det är nyheterna med sorgkant som får utrymme, medan de med guldkant ofta stryks bort. Det är sant att arbetslösheten ligger på tok för högt. Men det är också sant att 130 000 fler människor har arbete i maj i år än i maj 1976. Då var ändå 1976 ett bra konjunkturår. 130 000 fler människor har alltså fått uppleva glädjen att ha ett förvärvsarbete. Man får lätt intrycket att de dåliga tiderna tvingat kvinnorna bort från arbetslivet. Det är sant att fler kvinnor borde få förvärvsarbeta. Men det är också sant att 200 000 fler kvinnor är sysselsatta i maj i år än i maj 1976. Man får vidare lätt intrycket att de dåliga tiderna bara ökar utslagningen från arbetsmarknaden. Det är sant att konkurser och nedläggningar resulterar i utslagning. Men det är också sant att 13 000 fler handikappade fått anställning med hjälp av lönebidrag och inom Samhällsföretag nu 1982 än vad fallet var 1976. Det är en ökning med 30 9. Det är också sant trots allt, Anna-Greta Leijon, även om ni socialdemokrater ogillar att höra det, att inget annat land kan uppvisa en lika målmedveten och framgångsrik kamp mot arbetslösheten som den Sverige kan uppvisa. Medan andra länder har treeller fyrdubblat sin arbetslöshet på tio år ligger vi kvar kring eller under 3 960. Det är och förblir anmärkningsvärt. Omvärlden förundras och beundrar den prestationen. Men det har naturligtvis inte gått av sig självt. Tvärtom är det resultatet av en målmedveten prioritering av sysselsättningsmålet inom den ekonomiska politiken och för arbetsmarknadspolitiken. Många faktorer har samverkat till detta, men låt mig nämna några innovationer inom arbetsmarknadspolitiken som har spelat en roll och som vi inte hade tillgång till 1976, när socialdemokraterna tågade ut ur kanslihuset. Då hade vi inga rekryteringsbidrag för ökning av antalet anställda eller för långtidsarbetslösa. Vi hade inget äldrestöd för de sysselsatta inom tekoindustrin och inte heller någon fond för alternativ sysselsättning för tekokommunerna. Vi hade inte något omställningsbidrag för att klara övergången från nedläggningshotade företag till nya jobb. Vi hade inget reformerat system för lönebidrag för anställning av handikappade. Vi hade inte några arbetsmarknadsinstitut för rehabilitering av utslagna. Allt detta och mer därtill är nya grepp inom arbetsmarknadspolitiken i syfte att förfina och vidareutveckla politiken. Vi kan också mäta det i miljoner kronor. I fast penningvärde betyder det att resurserna till arbetsmarknadspolitiken har ökat med 66 96. Det går inte att hävda, mot den här bakgrunden, att arbetsmarknadspolitiken skulle ha legat för fäfot eller inte utvecklats i avsaknad av socialdemokrater. Tvärtom har vi byggt vidare på en politik som vi under många år var överens om och som det är naturligt för liberaler att bygga vidare på, eftersom den bygger på marknadsekonomins principer. Socialdemokraternas alternativ i dag är ju tvåfaldigt. Det ena är att man skall anslå mer medel till arbetsmarknadsstyrelsen, och det andra är att man skall låta antalet sysselsatta öka inom den offentliga sektorn. Får jag säga om det senare att man ibland kan få intrycket att man skulle gå vidare med den expansion som vi hade på 1970-talet. Det är ju inte sant. Också socialdemokraternas politik skulle betyda en kraftig neddragning, en halvering ungefär, av den expansion som då gällde. Men resultatet av båda de här bitarna i politiken är att efterfrågan i ekonomin i övrigt skulle försvagas mycket dramatiskt till följd av den skattehöjning som är en nödvändighet, eller till följd av den ökade upplåning som blir en följd av ett större budgetunderskott. Båda delarna höjer inflationen, sänker efterfrågan, försämrar vår konkurrenskraft, leder till sämre sysselsättning och leder oss längre bort från balansmålet.

Resultatet skulle säkert bli att vi hade fler människor i AMS-åtgärder, men resultatet skulle säkert också bli att vi hade färre sysselsatta totalt. Och den ekvationen kan ju inte vara till någon glädje.
Herr talman! Innan jag replikerar arbetsmarknadsministern vill jag framställa ett yrkande i anslutning till motion 1981/82:2547 av Olof Palme m.fl. På grund av att vi förlorade en votering vid behandlingen av regionalpolitiken angående pengar till Norrbotten behöver en av de anslagsposter som finns med i det här betänkandet och som berör förhållandena i Norrbotten uppjusteras.

Jag kan vitsorda att de sifferjämförelser som arbetsmarknadsministern gjorde mellan förhållandena nu och 1976 är riktiga. Men den intressantaste frågan i dag måste ju vara: Vad gör vi åt det ytterst allvarliga läge som vi har nu? Vi har en arbetslöshet på över 100 000, och arbetslöshetssiffrorna stiger från april till maj månad. Antalet sysselsatta fortsätter att minska för nionde månaden i rad jämfört med förhållandena förra året. Vad gör arbetsmarknadsministern då? Jo, han fortsätter att tala om att vi i Sverige minsann är bättre än i andra länder. Det är vi fortfarande, men om vi fortsätter på den utförsväg som de borgerliga fört oss in på kommer vi inte särskilt länge att kunna säga på det sättet. Arbetslösheten i Sverige ökar, och ökar nu snabbt. Regeringen gör precis som regeringar gjort i andra länder i Europa: tolererar den här ökningen. Arbetsmarknadsminister Eliasson berömmer sig av att satsa på arbetsmarknadspolitik. Vi har sagt många gånger tidigare att de borgerliga regeringarna gjort det. Men det nya nu är att man börjar pruta mer och mer på de arbetsmarknadspolitiska anslagen. Det är inga små prutningar det handlar om längre. Det är mer än hälften man tar bort. Ingemar Eliasson säger att det är rätt att det som vi nu fattar beslut om avgör förhållandena i höst. Men varför har man då en beredskap för nästa år som vi beräknar blir mycket lägre än den för innevarande år? Erik Johansson kommer att redovisa dessa siffror längre fram i diskussionen. Den borgerliga regeringen med Ingemar Eliasson som arbetsmarknadsminister har lägre ambitioner än vad borgerliga regeringar hade i slutet på 1970-talet. Detta har lett till en arbetslöshet på över 100 000. Det kan inte vara Ingemar Eliasson obekant att det är på det sättet. Det finns möjligheter för oss att genom beslut här i riksdagen i dag minska antalet öppet arbetslösa till hösten, och jag vädjar till riksdagsmajoriteten att fatta ett sådant beslut.
Herr talman! Det är oroande att arbetslösheten gick upp något mellan april och maj. Det var 3 000 fler arbetslösa i maj än i april. Det innebär att vi måste upprätthålla en fortsatt hög omfattning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är också ett mått på att den uppgång i konjunkturen som inte bara regeringen utan även alla andra bedömare har väntat skulle komma under 1982 ser ut att dröja ytterligare något. Det finns också en annan sanning. Jag tycker det är sorgligt, Anna-Greta Leijon, att det inte går att nämna också de andra siffrorna, som är precis lika sanna, nämligen att antalet sysselsatta har ökat under våren — låt vara att vi fortfarande ligger under 1981 års nivå. Det måste ändå vara värt att notera att det går i rätt riktning från mars till april och från april till maj. Ökningen från april till maj i år var större än ökningen från april till maj förra året. Och det måste väl ändå vara tillåtet att se båda sidor av samma sak. Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna glädjas med de människor som har sysselsättning i maj men inte hade det i april och tala om för omvärlden att också den sanningen finns. Vi har nu en mycket högre volym av arbetsmarknadspolitiska insatser än vi hade förra våren. Vi ligger drygt 20 000 över när det gäller beredskapsarbeten, och regeringen har anslagit pengar för att den volymen skall kunna behållas under våren och försommaren. Anna-Greta Leijon säger att vi har prutat i AMS anslag. Det är sant att vi har prövat och prutat dem i förhållande till framställningarna. Men det är 10 Riksdagens protokoll 1981/82:172-173 också sant att den totala omslutningen i fast penningvärde är mer än 60 90 högre än den var när Anna-Greta Leijon och hennes kolleger lämnade kanslihuset. Det är svårt att förstå vad talet om prutning egentligen betyder mot en sådan bakgrund. Herr talman! Jag vill till slut också ta upp ungdomsplatserna. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att ni socialdemokrater gärna vill att det skall föreligga oklarheter när det gäller ungdomsplatserna. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt och deklarerat och både inofficiellt och officiellt har gett beskedet att ungdomsplatserna finns kvar. Regeringen har gett besked om det och fattat beslut om pengar, och riksdagen har i dag möjlighet att anslå mera resurser för detta ändamål nästa år. Det föreligger inga oklarheter och har aldrig gjort det, om man läser rätt innantill vad som står i förordningar och propositionstexter. Ändå sprids intrycket att besked inte finns eller att det är oklart hur ordningen egentligen skall vara. Nu finns det fortfarande ledig kapacitet i fråga om ungdomsplatser. De arbetslösa 16-17-åringarna har fortfarande en chans att få en ungdomsplats. Vi har 9 000 ungdomsplatser, och mindre än 6 000 av dem är t. v. utnyttjade. Det visar också att resurserna för att klara ungdomsarbetslösheten har varit massiva och omfattande. Om nu socialdemokraterna så gärna vill ha berömmet för att ha inrättat ungdomsplatserna, så får ni gärna det. Men hjälp då också till att sprida informationen om att de finns och om att det inte föreligger några oklarheter om huruvida man kan besätta ungdomsplatserna eller ej! Vi skall se till att ungdomarna i regel har fått chans till gymnasieutbildning eller yrkesintroduktion innan de går in på en ungdomsplats, men det finns inget oeftergivligt krav på det. Sprid inte i fortsättningen intrycket att det skulle råda oklarhet på den punkten, utan hjälp i stället till att sprida korrekt information, Anna-Greta Leijon, både om att antalet sysselsatta ökar och om de åtgärder som vidtas för att hjälpa dem som fortfarande är arbetslösa.
Herr talman! När det gäller ungdomsplatserna får jag säga att det tyvärr inte är så att oklarheterna beror på att vi socialdemokrater skulle ha haft något intresse av att sprida oklarheter. Var och en som är ute på en arbetsförmedling och talar med arbetsförmedlare, vet att det tyvärr förhåller sig som jag sade. Ingemar Eliasson har fått ett brev från Sören Mannheimer i Göteborg, och jag vet inte om han har svarat på det. Jag tycker att det brevet är en utmärkt illustration till hur de här problemen ser ut och de svårigheter det medfört att inte kunna få besked från regeringens sida. Bl. a. har två statsråd varit inblandade i detta, och de besked som getts av Ingemar Eliasson resp. Ulla Tillander har inte alltid varit desamma. Ingemar Eliasson vill att vi skall glädjas över att fler människor var sysselsatta i maj jämfört med april — det kan vi naturligtvis göra och skall göra. Ingemar Eliasson! Det finns 116 000 arbetslösa och det finns ungdomar som är ofrivilligt deltidsarbetande. Det är i dag 33 000 ungdomar som arbetar på deltid, trots att de egentligen inte vill göra det — det är också en arbetslöshet. Det är framför allt dessa som behöver vårt stöd. Ingemar Eliasson säger att det är beklagligt att arbetslösheten nu har ökat och att det kräver en fortsatt hög beredskap. Nej, Ingemar Eliasson, situationen kräver inte det — den kräver en mycket högre beredskap än den som är i dag och än den som Ingemar Eliasson är villig att ge. Ingemar Eliassons prutningar av arbetsmarknadsstyrelsens krav på pengar till beredskapsarbeten och yrkesutbildning kommer att leda till att arbetslösheten i höst och i vinter blir högre än den skulle behöva vara. Den borgerliga regeringen kan inte komma från att den därmed får ta på sig ett mycket stort ansvar för en del av den öppna arbetslösheten.
Herr talman! Anna-Greta Leijon åberopade ett brev som Sören Mannheimer i Göteborg har skrivit till mig, och vilket han för ganska länge sedan fått svar på, även om svaret inte har fått samma publicitet som brevet och tydligen inte nått fru Leijon. Det brevet innehöll en lång rad felaktigheter och missförstånd. Låt mig bara ta ett exempel. Regeringen gav besked om att statsbidrag skulle kunna utgå till ungdomsplatser i slutet av november 1981 om avtal träffades mellan parterna. Avtalet träffades dagen före julafton. Den dagen, och senare i mellandagarna, hade jag överläggningar med parterna. Den 8 januari 1982 tog regeringen beslut om förordningen. Det var alltså mindre än tre veckor efter det att avtalet hade slutits. Det sändes direkt ut till länsarbetsnämnderna och innehöll de raka beskeden om att ungdomsplatser nu kunde inrättas, och vilka regler som gällde för detta. Det framgår av förordningen att yrkesintroduktion inte är ett oeftergivligt krav, utan bara skall prövas. Om det inte finns tillgängligt, eller inte betraktas som ändamålsenligt, kan ungdomarna placeras direkt i ungdomsplatser. Detta expedierades så snabbt som det någonsin var möjligt. Det är obegripligt att andra uppgifter har kunnat spridas och vålla bekymmer. Nu finns emellertid 9000 platser tillgängliga — låt oss hjälpas åt så att ungdomarna får nytta av dem. Det räcker inte med att ha en hög beredskap — beredskapen skall också sättas i verket. Därför har vi fler i åtgärder nu än vi hade förra våren. Det är därför regeringen har tagit beslut om, och riksdagen nu har möjlighet att bifalla, att mer än 2 miljarder kronor ytterligare skall ställas till förfogande, så att arbetsmarknadsverket kan planera utifrån detta redan inför hösten. Vad är det som Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna hotar med? Jo, det är att sänka efterfrågan på arbetskraft genom en höjning av momsen och extra höjningar av arbetsgivaravgifterna. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för beräkningar som visat att 10 000 arbetsplatser skulle ha hotats bara inom handeln med den högre momsnivå som socialdemokraterna förordar. Det gäller, Anna-Greta Leijon, att låta den högra handen veta vad den vänstra gör. Nettoresultatet av den politik som socialdemokraterna förordar skulle därför sannolikt inte ens ha blivit ökad sysselsättning på kort sikt, och jag är alldeles övertygad om att den politiken på längre sikt skulle hota många jobb som i dag finns. Och den skulle som sagt definitivt inte innebära att några nya skapades.

Herr talman! Jag skall inte nu föra ett längre resonemang om min och mitt partis principiella syn på varje människas behov av att ha ett arbete. Jag och mina moderata kolleger såväl i arbetsmarknadsutskottet som i riksdagsgruppen har gjort detta vid ett flertal tillfällen och i ett flertal debatter under den gångna mandatperioden. Den politiska enigheten om principer och mål när det gäller det arbetsmarknadspolitiska området är bred och stark. Däremot kan det råda delade meningar om hur vi skall nå målen. Samtidigt står det klart att vi politiker så gott som dagligen blir påminda om den hopplösa och mörka vardag som den arbetslöse upplever. Bara för några dagar sedan lyssnade jag till några ungdomar i Handen söder om Stockholm som nu lämnar gymnasieskolan och hoppas få ett jobb. Vilka är de egentliga orsakerna till arbetslösheten? var en fråga som de ställde. Vad gör ni politiker för att ordna jobb åt oss? var en annan. I går besöktes jag här i huset av en nybliven ung jurist, som sade: Just nu har jag ett kortare vikariat, som sträcker sig fram till augusti. Men vad skall jag göra sedan och hur skall jag klara av att försörja min familj? Jag söker jobb nästan varje dag, men överallt blir det nej. Vi unga behövs tydligen inte. Det kan i det här huset inte råda något tvivel om vilka långsiktiga åtgärder vi moderater föreslår för att trygga de existerande jobben och för att skaffa nya. Det har inte minst framgått av tidigare moderata inlägg både i den regionalpolitiska debatten i tisdags, i skattedebatten i går och i den nu pågående ekonomisk-politiska debatten. Min uppgift kan därför nu begränsas till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vad beträffar arbetsmarknadsutskottets betänkande 28 vill jag säga att vi moderater stöder regeringsförslaget på alla punkter utom en. Låt mig få påminna om att vi den 1 april fattade beslut om omfattningen av beredskapsarbetena under nästa budgetår. Vi fattade alltså beslut om anslagen till dessa bara för ett par månader sedan. Då uttalade riksdagen också att om arbetslöshetssituationen skulle förvärras under nästa vinterhalvår, så kunde regeringen utnyttja finansfullmakten. I den s.k. kompletteringspropositionen, som vi nu behandlar, föreslår regeringen att riksdagen skall besluta att anslå ytterligare drygt 1 miljard kronor för beredskapsarbeten, utöver det anslag som riksdagen fattade beslut om den 1 april. I den moderata partimotionen framhåller vi att ett sådant beslut inte behöver fattas nu. Det är för tidigt att i dag bedöma behovet av ytterligare åtgärder under det kommande vinterhalvåret. Självfallet skall arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen uppmärksamt följa utvecklingen, och det förutsätter vi att de gör. Det är viktigt att hålla hög beredskap. Regeringen måste vara beredd att vid behov utnyttja den här finansfullmakten. I detta sammanhang är det intressant att ta del av hur majoriteten i finansutskottet ser på detta. På s. 21 påpekar man att prognoserna i den reviderade finansplanen innebär att man skulle notera en viss sysselsättningsförbättring under loppet av året. Finansutskottet uttalar också att om denna förbättring skulle dröja till början av 1983 får man vara beredd att sätta in åtgärder. Vad vi moderater i det avseendet säger i vår partimotion och i vår reservation stämmer ganska väl överens med hur den borgerliga majoriteten i finansutskottet ser på saken. Jag vill också understryka hur viktigt det är att de arbetsförmedlande åtgärderna prioriteras under den kommande hösten och vintern. I första hand måste de lediga platserna utnyttjas, och det kan ske just genom en ökad satsning på det arbetsförmedlande arbetet. Det är särskilt viktigt eftersom en ökning av industrisysselsättningen förväntas. Även i det avseendet får vi moderater stöd av finansutskottets majoritet. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall anpassas till industrins rekryteringsbehov, säger man. Blir det en konjunkturuppgång är det viktigt att arbetsmarknaden är flexibel. Finansutskottet påpekar också att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall inriktas på kortvariga arbeten. Herr talman! Mycket mer kunde naturligtvis sägas i detta ämne. Frågan om att ha ett jobb är livsviktig för varje människa. Men jag har ändå i slutskedet av riksmötet försökt begränsa detta anförandes längd. Därför nöjer jag mig med att slutligen yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Alf Wennerfors inlägg kan inte få stå oemotsagt. Han säger att det är för tidigt att nu bedöma vilka insatser som behövs inför nästa höst och vinter och yrkar därför avslag på regeringens förslag om drygt en miljard kronor ytterligare till beredskapsarbeten. I stället säger Alf Wennerfors och moderaterna att regeringen uppmärksamt skall följa utvecklingen. Det är precis vad vi har gjort, Alf Wennerfors. Vi har uppmärksamt följt utvecklingen och konstaterat att de resurser som fanns i den konjunkturneutrala budgeten inte skulle räcka till för att motverka den arbetslöshet som i så fall skulle bli följden nästa höst och vinter. Alf Wennerfors citerade vad finansutskottet säger om att en viss förbättring kan beräknas inträffa på arbetsmarknaden mot slutet av året. Det är också vad regeringen har sagt, och jag hoppas att förutsägelsen kommer att visa sig hålla streck. Men vi kan notera att vissa konjunkturbedömare nu räknar med att konjunkturförbättringen har försenats ytterligare något. Även om det blir en konjunkturförbättring har vi emellertid, Alf Wennerfors, mer än 100 000 arbetslösa, 55 000 i beredskapsarbeten och 35 000 i arbetsmarknadsutbildning. Många ungdomar lämnar vidare gymnasiesko lan, kommer ut från militärtjänstgöring eller lämnar universiteten. Alla dessa knackar på dörren och behöver släppas in för att hjälpa till i produktionen. Så även om det blir en viss uppgång i efterfrågan på den öppna arbetsmarknaden kommer det inte att räcka till för att förhindra en uppgång av arbetslösheten, om vi inte bestämmer oss för ökade insatser till arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Det är just detta som vi redan har konstaterat när vi uppmärksamt har följt utvecklingen. Det är tragiskt att inte Alf Wennerfors och moderaterna också har kunnat upptäcka att de insatserna behövs i kampen mot arbetslösheten. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att intresset att delta i den kampen faktiskt är ganska svalt.
Herr talman! Alf Wennerfors redovisar ganska ofta möten med människor, som han har träffat ute i samhället. Jag tror uppriktigt att han är ärlig när han beskriver den oro han känner inför de arbetslösa ungdomarnas situation. Men det som jag inte förstår är att han inte drar de konkreta slutsatserna av vad han som riksdagsman, med rätt att besluta om arbetsmarknadspolitiken, har skyldighet att göra. När han upplever de unga arbetslösas våndor, borde han förstå att även han kan påverka situationen. Han kan lägga sin röst, så att det blir färre unga arbetslösa i det här samhället. Det är nu vi skall avgöra frågan. Visserligen är det i sista laget, vi borde ju ha fattat beslut redan tidigare här i riksdagen, eller rättare sagt ni borde ha gjort det. Vi har försökt påverka er. I varje fall har vi i dag en chans att minska arbetslösheten till hösten och vintern. Alf Wennerfors vill inte vara med om det. Det är för sent att vänta med bedömningen till hösten. Då kommer onödigt många människor i det här landet att gå öppet arbetslösa. Moderaterna har reserverat sig. De vill ha mindre satsningar än folkpartiet och centern, men jag vill trots det påstå att centern och folkpartiet, liksom när det gäller regionalpolitiken, har tagit stort intryck av moderaternas synpunkter. Om moderaterna hade haft en annan inställning, tror jag att vi socialdemokrater hade haft möjlighet att få de andra partierna några tuppfjät på väg mot en större arbetsmarknadspolitisk beredskap. Jag beklagar att moderaterna har detta inflytande på mittenpartierna.
Herr talman! Min replik kan gälla både arbetsmarknadsministern och Anna-Greta Leijon. Regeringen har gjort en bedömning, och vi har gjort en annan. Så sent som för ett par månader sedan fattade vi ju beslut om medel för nästa budgetår. För vår del har vi också pekat på att det finns en finansfullmakt som omfattar 2,5 miljarder och som kan utnyttjas. Det är, enligt vår mening, en tillräcklig beredskap när det gäller anslag. Om läget skulle förvärras, finns det gott om tid för att ta finansfullmakten i anspråk, och dessutom, herr arbetsmarknadsminister, finns det ju möjligheter för en regering att komma med kompletterande förslag. Den 21 september förra året fattade regeringen beslut om en proposition som innebar särskilda åtgärder, och riksdagen fattade beslut under hösten. Jag upprepar: Vi moderater är i gott sällskap. Det står nämligen på s. 21 i finansutskottets betänkande: ”Prognoserna i den reviderade finansplanen innebär att man skulle notera en viss sysselsättningsförbättring under loppet av året.

Herr talman! Alf Wennerfors säger, att om läget förvärras, skall vi vara beredda att sätta in åtgärder. Men det är ju faktiskt så, att vi i dag har fått reda på att läget har förvärrats. Vi har i dag fått uppgifter från AMS och SCB, som visar att läget på arbetsmarknaden är mycket värre än vad det såg ut att vara när arbetsmarknadsutskottet diskuterade dessa frågor — ännu mycket värre, skulle jag vilja säga. Arbetslösheten ligger över hundratusenstrecket, nämligen på 116 000 personer. För första gången har arbetslösheten sedan april och maj stigit. Alf Wennerfors! Vi har fått beskedet i dag: läget är förvärrat. Rösta därefter!
Herr talman! Det är anmärkningsvärt att Alf Wennerfors inte i dess helhet har läst kompletteringspropositionen. Den innehåller nämligen också beskedet om ytterligare insatser i kampen mot arbetslösheten vilka uppgår till mer än 2 miljarder kronor. Nu går moderaterna emot tillskottet för beredskapsarbeten. Jag antar att det också innebär att man ogillar regeringens beslut om att tidigarelägga statliga beställningar och andra insatser som uppgår till ett lika stort belopp. Det betyder att man ogillar hela den satsning på över 2 miljarder kronor som regeringen har beslutat om. Men, Alf Wennerfors, det citat ur finansutskottets betänkande som herr Wennerfors anför skall ju ses som ett uttalande för ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser, för den händelse att den prognos som man nu kan göra inte skulle hålla streck, alltså utöver de ca 2 miljarder kronor som det hittills har varit fråga om. Det är som sagt anmärkningsvärt att Alf Wennerfors inte har tillämpat den rätta läsarten när han studerat betänkandet. Precis samma läge förelåg förra våren vid den här tiden. Också då fattade regeringen beslut om ytterligare insatser. Det var den gången iika lätt eller lika svårt att bedöma utvecklingen inför hösten och vintern, men då kunde moderaterna instämma — jag kan intyga att det skedde efter viss möda — i att det ändå behövdes beslut på vårkanten för att beredskapen skulle vara tillräckligt hög inför hösten. Vi har alltså samma läge nu. Det är kanske ett par månader sedan som moderaterna skrev sin motion, men om något har hänt under dessa månader är det att vi blivit ännu mera säkra på att vi har en svår höst och en svår vinter framför oss. Det har därför funnits utrymme för att ändra inställning under denna period. Moderaterna har sedan de lämnade regeringen velat profilera sig på ett antal områden. Jag tycker att det är beklagligt att dit nu också hör en nedtrappning av kampen mot arbetslösheten.
Herr talman! Anna-Greta Leijon hänvisar till de siffror som vi har fått i dag beträffande arbetssituationen. Jag vill instämma i vad arbetsmarknadsministern sade för en stund sedan, nämligen att de är allvarliga. Vi vet dock inte hur säkra de är. Osäkerheten beror framför allt på den uppgift vi fått om en ökning på 8 000 av antalet ungdomar som går arbetslösa. Det går t.o.m. rykten om att statistiken skulle ha blivit behäftad med vissa fel beroende på att gymnasieungdomar, som skall fortsätta studierna i höst, kan finnas med i den. Vi vet inte om dessa rykten är sanna — vi får väl besked om det så småningom. Men hur det än är visar siffrorna på en försämring av arbetslöshetssituationen. Men, Anna-Greta Leijon, det som vi nu diskuterar gäller beredskapen inför nästa budgetår, framför allt beredskapen inför hösten och inför nästa vinterhalvår, och på den punkten har vi gjort den bedömningen att de beslut som vi redan har fattat innebär en god beredskap inför nästa vinterhalvår. Utvecklingen i det avseendet kan vi avläsa framemot hösten. Skulle det då visa sig att det blir ytterligare försämringar, finns det möjligheter att för det första, som jag har sagt, utnyttja finansfullmakten, för det andra lägga fram ytterligare förslag till åtgärder. Men det som nu är verkligen oroande, herr arbetsmarknadsminister, är frågan om arbetslösheten för ungdomarna. Med tanke på den attityd som arbetsmarknadsministern för till torgs beträffande vårt intresse för detta vill jag ställa frågan: Hur har det gått med det beslut som riksdagen har fattat när det gäller ett samlat ungdomspaket för ungdomar upp till 21 år? Vi hade hoppats att vi skulle få en redogörelse för detta innan riksmötet var slut, men någon sådan har vi inte fått. Därför frågar jag nu: När kommer en sådan redovisning av mera samlade och koncentrerade insatser för att skapa jobb för dem som är upp till 21 år? Vidare har jag en annan fråga, som gäller ungdomsplatserna och pengarna till dessa — det skall gälla fr.o.m. den 1 juli. Det går rykten om att de pengarna inte skulle stå till förfogande förrän längre fram i höst. Är det sant?

Men för allt detta och för mera därtill, Alf Wennerfors, behövs det pengar! Man kan därför inte kräva ytterligare insatser samtidigt som man avslår yrkanden som ger oss möjligheter att lägga fram förslag. Därför går inte de båda uttalanden som Alf Wennerfors gjorde i ett och samma inlägg riktigt ihop. Vi skall gärna återkomma med förslag till ökade insatser för ungdomarna i den här åldersgruppen, vilka är de ungdomar som har det svårast. Men en sak är säker, och det är att detta inte går att förverkliga om moderaternas politik skulle vinna riksdagens gillande.

Herr talman! Till alla de innovationer som arbetsmarknadsministern sade att han hade varit med om att åstadkomma när det gäller arbetsmarknadspolitiken hör väl också påståendet att man startat ett krig mot arbetslösheten — det är i sanning en innovation. Men det kriget förs verkligen förgäves, med tanke på de senaste siffrorna från statistiska centralbyrån. Samtidigt som dessa höga siffror redovisas kan vi också läsa i arbetsmarknadsutskottets betänkande om prognoser från industrisidan, att antalet anställda inom tillverkningsindustrin kommer att minska under budgetåret med 16 000-20 000 personer. Det är, tycker jag, en väl så allvarlig bakgrund med tanke på den debatt som här nyss har förts. Jag ser att arbetsmarknadsministern har gått. Han tycker väl inte att det är värt att sitta kvar i kammaren längre. Men han får i alla fall finna sig i att bli bemött. AMS bedömer ju behovet av insatser mot arbetslösheten på ett helt annat sätt än vad regeringen gör. Från vpk:s sida kan vi inte se annat än att AMS bedömning är realistisk. Regeringen har ju för vana att varje gång den frågan behandlas flytta sina konjunkturuppgångar, tillväxtperioder och de blomstertider som skall komma allt längre fram i tiden. Den som följer behandlingen av de frågor som gäller arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken samt de diskussioner som varit om konjunkturer under de senaste åren, skall se att den förväntade konjunkturuppgången, som skall lösa alla problem i vår ekonomi, flyttats fram för varje gång man tagit upp dessa saker. Ändå går regeringen ut med en våldsam valpropaganda. Precis som inför förra valet säger man att nu är ekonomin på rätt väg. — Men man hamnar där man hamnar. Tyvärr blir det på det viset att ju sämre politik som förs, vad gäller ekonomisk utveckling och arbetsskapande investeringar i samhället i Övrigt, desto mer måste man satsa för att hålla en växande armé av arbetslösa i gång. Så länge vi är överens om att människor som är arbetslösa skall leva ett drägligt liv och ha möjligheter att föda sig, klä sig och bo på ett acceptabelt sätt — och det är såvitt jag vet alla partier —, kommer det att bli kostnader för arbetslösheten och för verksamheter i AMS regi. Det är kostnader som måste betalas över den offentliga budgeten. När nu kapitalet i princip investeringsstrejkar, flyttar ut kapital utomlands, slår ut folk ur produktionen och vältrar över dessa kostnader på samhället, måste samhället ta dessa utgifter, i väntan på att en ny, arbetsskapande politik kan inledas. Hur illa de borgerliga än tycker om att anslå medel till offentlig verksamhet, är det i detta fall ett måste — samtidigt som det är ett utmärkt pedagogiskt exempel på hur olika samhällsorgan, i brist på makt över produktionsmedel och näringsliv, ändå får ta det slutliga ansvaret och de slutliga kostnaderna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion 2554, som behandlar anslag till AMS. Jag skall så gå över till att redovisa vilken politik som fordras för att vi skall kunna skapa nya arbetstillfällen och behandla den offentliga sektorns roll i det sammanhanget. Alf Wennerfors, som nyss var uppe i debatten, hade fått frågor från elever i en skola: Vad är den egentliga orsaken till arbetslösheten, och vad gör politikerna? Jag lyssnade på Alf Wennerfors anförande, men jag fick inte riktigt klart för mig vad han hade svarat. Det skulle vara intressant att få veta det. Jag kanske lyssnade ouppmärksamt, men jag kunde inte uttolka något som kunde likna ett svar på dessa frågor. Från vpk:s sida menar vi att de ekonomiska problemen inte kan bekämpas utan att arbetslösheten i sig bekämpas. Vägen ut ur de ekonomiska problemen går över en direkt arbetsskapande politik. Det finns många som instämmer i detta, om än i litet andra ordalag. Från borgerligt håll är det ganska modernt att påstå att man skall arbeta sig urkrisen. Det är en tes som låter riktig och som kan nämnas som en inriktning för krispolitiken — det tycker jag visst. Problemet är bara att det, när man har kommit så långt i argumentationen, är slut med logiken. Det läggs inte fram några förslag som är av värde för utformningen av en sådan politik som skall göra att vi arbetar oss ur krisen. Man för i stället en politik som tvärtom skapar arbetslöshet, fördjupar krisen och förvärrar de därmed följande problemen. En bärande tanke i den borgerliga ideologin — som genom åren har upprepats i olika finansplaner och betänkanden och som också finns med nu — är att man, samtidigt som man arbetar sig ur krisen, skall spara därför att statens finanser är ansträngda. Det sparandet går naturligtvis ut över de offentliga utgifterna, som man anser är för stora. Man skall spara, därför att det skall föras över medel till den konkurrensutsatta sektorn, då i första hand tillindustrin. På så vis skall man kunna få i gång industritillverkningen och få människor i arbete. Vad är det då för resurser som saknas i industrin och som skall frigöras genom att man stramar åt på den offentliga sektorn? Är det investeringskapital? Nej, det kan det inte vara, med tanke på de starkt ökande utlandsinvesteringarna. Industrin investerar ju i dag mer utomlands än inom landet. Och med tanke på den omfördelning som har skett från produktiva till spekulativa investeringar, som inte skapar arbete, kan det inte saknas kapital för investeringar — om man nu ville investera och sätta i gång industrin. Och i kampen mot varje tanke på ett införande av något slags fonder har näringslivet för sin del mycket starkt betonat att det visst inte saknas pengar för investeringar. Det finns gott om pengar, säger näringslivets företrädare. Vad är det då som saknas? Vad är det för resurser som skall frigöras genom den borgerliga politiken att strama åt den offentliga sektorn? Är det människor? Är det arbetsvilliga människor som saknas för att produktionen skall kunna öka i de industrier som kör på halvfart? Är det människor som saknas för att man skall kunna starta nya verksamheter? Nej, det är det inte heller. Problemen finns i ekonomin i dess helhet och ekonomins sätt att fungera. Det har C.-H. Hermansson tidigare i dag gått närmare in på, så jag skall inte utveckla dessa teorier längre, utan nämner bara detta. Problemen har förvärrats genom de borgerliga regeringarnas åtstramningar och direkta nedskärningar inom den offentliga sektorn. Det har lett till att vi nu närmar oss en period då också den offentliga sektorns olika yrkesgrupper kommer att tillhöra skaran av arbetslösa. Inget hade hindrat det svenska industrikapitalet att investera i nyproduktion bredvid den offentliga sektorns utbyggnad. Arbetslösa att anställa har funnits, och pengar har funnits. Under hela 1970-talet har många kvinnor och ungdomar stått beredda att omedelbart börja en anställning så fort de fått tillfälle, men de har inte fått det tillfället. Offentliga sektorns tillväxt har ju inte hindrat någon industriell expansion, som påstås. I stället är det närmast så att den offentliga servicen är alltför litet utbyggd. Kvinnor som vill ut i arbetslivet kan hindras av brist på daghemsplatser, och arbetsköparna vill oftast ha ungdomar som är fullt färdigutbildade. För att ungdomarna skall kunna få den utbildningen fordras insatser av den offentliga sektorn. Man kan därför inte påstå att den offentliga sektorn har varit till något hinder. Regeringspolitiken kommer inte att kunna lösa de problem som finns när det gäller den stora arbetslösheten. Talet om att ”arbeta och spara” blir tomma ord så länge människor inte erbjuds att arbeta och så länge regeringen inte satsar på att spara där det finns att ta. Jag behöver inte heller upprepa alla de argument och alla de bevis som finns för att regeringen sparar på ett felaktigt sätt i stället för att spara där det finns att ta. Men om man går tillbaka under den senaste veckan kan man se hur det har skänkts bort pengar genom marginalskattesänkningar samtidigt som beslut fattats som kommer att bli mycket dyra för svenska folket — JAS-flygplanet är ju inte precis något sparplan. På det här sättet rullar det vidare under borgerlig befälsföring — ”fort men fel”, som någon sade som skulle förklara riktning och hastighet. Nu sitter det säkert någon borgerlig företrädare i bänkarna och tänker — jag kan tänka mig att Alf Wennerfors funderar på det här: ”Ja, men marginalskattesänkningen som vi beslutade om är ju utmärkt.” Och vi hör ju hur moderaterna vill gå vidare och skapa ännu större sänkningar. Marginalskattesänkningen var ju till för att skapa ett arbetsvänligt klimat, sades det. Folk skall tydligen stimuleras att jobba över. Men det kan väl inte vara riktigt att stimulera människor att arbeta ytterligare utöver de åtta timmar som gäller — många gånger under stress, långa arbetsresor, hårt arbetstempo, dåliga arbetsmiljöer. Det finns samtidigt människor som står utanför och är beredda att ta ett jobb. Nej, en sammanfattning av den borgerliga politiken för att skapa arbete måste bli ett klart fördömande — den är felaktig. Regeringen skänker bort pengar åt dem som har, drar in från dem som har det magert och stramar åt på det offentliga området så att det skapas arbetslöshet där också. Det är mot den bakgrunden som vi har motionerat om en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn. Det gäller alltså motion nr 700, som på några rader avfärdas i betänkandet nr 40 från finansutskottet. I betänkandet sägs att dessa frågor vanligtvis avhandlas när budgetarbetet bedrivs. Men det gör man inte alls. Då behandlar man ju frågan om avveckling av den offentliga sektorn, och vi har motionerat om en plan för en utveckling, och det är därför precis motsatt verksamhet man sysslar med. När vi bemöter den borgerliga propagandan som så kraftigt värjer sig mot all utbyggnad av den offentliga sektorn och som menar att man skall spara inom den offentliga sektorn för att få medel över till de andra industriella verksamheterna — en argumentation som är felaktig och falsk — måste vi ju ändå lägga litet tyngd i diskussionen om den offentliga sektorns roll i detta sammanhang. Den offentliga sektorn bidrar väsentligt genom sin verksamhet till att öka avsättningen av industriprodukter. En del av det som används inom t.ex. landstingen importeras visserligen, men mycket produceras ju också i Sverige. Mer skulle kunna produceras inom landet i stället för att importeras, om det gjordes satsningar med samhällsekonomins bästa för ögonen. Det skulle kunna få stora effekter vad gäller nyskapande av arbetstillfällen, effekter på försörjningsberedskapen, regionalpolitiken — ja, över hela fältet skulle satsningar inom det offentliga området få mycket stor betydelse. Redan i dag beräknar man att den offentliga sektorn lägger ut beställningar i det privata näringslivet för omkring 70 miljarder kronor, och det är ju ingen liten summa precis.

Satsningar inom den offentliga sektorn kan få betydelse också för den saken. Jag ser att tiden går, och jag skall inte argumentera så värst länge till. Det är inte många som sitter i kammaren och visar något större intresse. Men jag skall i varje fall gå in litet grand på det bemötande som motionen och tankarna kring den offentliga sektorn har fått i betänkandet. Att utskottsmajoriteten avfärdar motionen med några rader kan jag förstå. Man vill inte diskutera frågan. Men det kunde ju tänkas att arbetarpartierna tillsammans skulle kunna bilda något slags front mot borgerlighetens nedskärningar i den här frågan, eftersom socialdemokraterna har väckt en motion med en innebörd snarlik vår motions. Motionerna är olika men de är inte väsensskilda. Då har det fantastiska inträffat att socialdemokraterna i en reservation till förmån för sin egen motion behagat avfärda den kommunistiska motionen med en klyscha om att genomförandet av förslaget i vpk-motionen i hög grad skulle inkräkta på den kommunala friheten och på demokratin och att vpk:s förslag skulle vara uttryck för en vilja till centralstyrning. Det är en mycket märklig formulering. Hur kan en motion som begär en parlamentarisk kommission med uppgift att utarbeta program för utveckling av den offentliga sektorn vara så förfärlig, samtidigt som en motion med krav om en utredning som skall belysa den offentliga sektorns roll för sysselsättningen är så förträfflig? Är det därför att vi i vår motion har kritiserat JAS-projektet som socialdemokraterna varit med och fattat beslut om? Är det möjligen det som är en nagel i ögat? För det kan väl inte vara så tänkt med den socialdemokratiska motionen, efter all positiv argumentation som har förts kring den och i den, att den utredning som begärs skulle visa att det var negativt att satsa på den offentliga sektorn? Motionen är ju uppbyggd på det sättet att man anser att det är positivt att satsa på den offentliga sektorn och att den har en verklig betydelse för ekonomin och för arbetsskapande verksamhet. Jag behöver kanske inte fråga någon talesman för socialdemokraterna i utskottet vad som menas med det här, även om jag gärna tar emot ett svar. Jag tror nämligen att jag vet. Det här är socialdemokraternas nya linje mot vpk som skall dras fram i valrörelsen. Man skall instämma i den borgerliga kören som skäller på samhällsstyrning och planering. På det sättet tror man att man kan lindra verkningarna av de argument som riktas mot socialdemokraterna själva i fonddebatten och som de har så oerhört svårt att värja sig för, därför att de inte har klart för sig hur de skall använda sina fonder. Istället för att vrida vreden åt höger och tillsammans med kommunisterna göra ner de borgerliga falska argumenten ställer ni er i reservationen på samma plats som de borgerliga och tror att ni skall klara ert eget skinn genom att skälla på kommunisterna. Det är dömt att misslyckas, för borgare kan aldrig slås med borgerliga argument, det borde socialdemokraterna ha lärt sig. Herr talman! Jag skall inte öda mer tid på detta, men bifall önskar jag till motion nr 700.

Herr talman! Låt mig först slå fast att den fulla sysselsättningen framstår oförändrat som mål för den allmänna politik som vi vill föra. Därom är arbetsmarknadsutskottet och regeringen, såvitt jag förstår, överens. Det skall ändå inte bestridas att svårigheterna har ökat att upprätthålla den målsättningen. Det avspeglas också i den öppna arbetslöshet som vi haft under tidigare månader. Vi kan inte heller leva opåverkade av förhållandena i vår omvärld och av den politik som förs där. Antalet arbetslösa i OECD-länderna beräknas uppgå till bortemot 30 miljoner människor. Medan den öppna arbetslösheten hososs har kunnat stanna vid knappt 3 26, ligger den i övriga OECD-länder — bortsett möjligen från Japan — på det dubbla eller flerdubbla. Det har sagts att det var annorlunda för ett decennium sedan. Vi hade i Sverige då liksom nu en arbetslöshet på nästan 3 20. Det var betydligt högre arbetslöshetstal än i Västtyskland och Frankrike som i dag har växande arméer av arbetslösa. Vi skall inte tala om Danmark, som för tio år sedan nästan inte hade någon arbetslöshet alls. T. o. m. Storbritannien, som nu lider av en rekordarbetslöshet på närmare 12 26, hade för tio år sedan en något lägre arbetslöshet än vi i Sverige. Jag tycker att dessa siffror kan vara värda att påminna om när socialdemokraterna går till angrepp mot oss och påstår att vi för en arbetslöshetsskapande politik samtidigt som de framställer sig själva som garanter för en trygg sysselsättning. Ingenting kan vara felaktigare! Utskottets vice ordförande, Anna-Greta Leijon, sade i sitt inledningsanförande att det i dag är sista gången vi har chansen att klara en hygglig arbetsmarknadspolitik. Hon målade ut situationen i svart och vitt: den socialdemokratiska politiken skulle uppfylla alla krav på en lyckosam arbetsmarknadspolitik, medan en liberal arbetsmarknadspolitik skulle medföra olycka. Ingenting är felaktigare än att försöka sig på sådana beskrivningar. Jag instämmer annars i det Anna-Greta Leijon sade om arbetets värde och om vikten av att få utbildning och praktik. När socialdemokraterna vill framställa sig som det parti och den rörelse här i samhället som helhjärtat och i alla lägen satsar på positiva åtgärder kan det kanske ändå vara värt att stillsamt påminna om det som socialdemokratin har gått emot — det må gälla reformer eller praktiska åtgärder. I fråga om utbildningen, som Anna-Greta Leijon ansåg så värdefull, har socialdemokraterna gått emot att vi skall ha kvar den framgångsrika yrkesintroduktionen, som f. n. pågår. Nästan 10 000 ungdomar finns med i den och skaffar sig en god grund för ett kommande arbetsliv. Och har inte bara bekämpat den, ni säger att ni också vill slopa den! När det gäller den ekonomiska politiken har socialdemokraterna gått emot insatser på en rad områden, insatser som skulle underlätta att få arbete. Ni vill höja skatterna, närmast genom en ökad moms, vilket skulle innebära att det uttaxerades flera miljarder av svenska folket med reducerad köpkraft och minskade möjligheter till arbete som följd. Ni har också gått emot den utökade ungdomsgarantin, som utskottets majoritet föreslog och som riksdagen ställde sig bakom för några veckor sedan. Jag tror det är bra att få den här nyanserade bilden när situationen framställs så ensidigt som Anna-Greta Leijon gjorde i sina tidigare inlägg. Jag har sagt många gånger att arbetsmarknadspolitiken är ett väldigt viktigt instrument och att den skall både omhuldas och ges resurser. Det är av den anledningen det satsas så mycket på den — mer än den regering som Anna-Greta Leijon tillhörde någonsin satsade. Därför framstår inte de socialdemokratiska påplussningarna som vare sig avgörande eller ens trovärdiga. När det gäller inriktningen av den arbetsmarknadspolitik som regeringspartierna vill föra under det närmast framförliggande året är utgångspunkten en begränsad men märkbar uppgång i sysselsättningen under den senare delen av året, en uppgång som fortsätter även under 1983. Det är mot den bakgrunden angeläget att de arbetsmarknadspolitiska insatserna inriktas på tillfälliga arbeten och på åtgärder som underlättar stadigvarande anställningar i de expansiva delarna av näringslivet. Arbetsmarknadspolitikens viktigaste del är sålunda den egentliga platsförmedlingen. I den mån de arbetslösa inte kan placeras i arbete på den öppna marknaden bör i första hand tillgripas arbetsmarknadsutbildning, som kan underlätta en senare arbetsplacering. Likväl får man räkna med att arbetsmarknadssituationen i vår och under den kommande vintern riskerar att bli alltför svag, om det inte görs särskilda insatser av direkt sysselsättningsskapande karaktär. Indikationerna på behovet av ett sysselsättningstillskott, framför allt genom beredskapsarbeten, är så klara att man inte bör avvakta den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden. Man bör därför inte, som moderaterna har förordat, ytterligare skjuta upp prövningen av den frågan. Arbetsmarknadsministern har redovisat skälen, och jag skall inte upprepa dem. Beredskapsarbetena kommer under innevarande budgetår att ha en omfattning av i runt tal 6,5 miljoner dagsverken. Det påslag av 1,2 miljarder kronor som regeringen föreslår och som centern och folkpartiet i utskottet har ställt sig bakom möjliggör en i stort sett oförändrad volym på arbetena. Därtill kommer satsningarna på statliga byggen och stödet till ombyggnadsoch reparationsarbeten inom bostadssektorn. Utifrån den allmänna bedömning som nu kan göras av sysselsättningsutvecklingen bör insatser av denna omfattning och sammansättning kunna ge ett verksamt stöd i arbetet på att upprätthålla sysselsättningen. Socialdemokraterna kräver en insats av 8 miljoner dagsverken inom beredskapsarbetena. Det gör de med utgångspunkt i en mer pessimistisk syn på utvecklingen. Inom regeringspartierna avvisar vi inte tanken på att arbetsmarknaden utvecklas på ett mindre gynnsamt sätt än vi utgått från. Om så skulle bli fallet måste självfallet ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder tillgripas. Sådana åtgärder kan snabbt sättas in med stöd av den finansfullmakt som jag förutsätter att riksdagen i dag på nytt kommer att medge regeringen. När det gäller att ställa upp för att stärka arbetsmarknaden i svåra lägen har vi från vår sida i arbetsmarknadsutskottet inte lagt hinder i vägen — tvärtom. Vi har varit positiva till de propåerna. Vidare överförs enligt propositionen huvudmannaskapet för de s.k. ungdomsplatserna på skolan. Ungdomsplatserna är ett nytt instrument i den arsenal av åtgärder som byggts upp för att motverka ungdomsarbetslösheten. Det är naturligt att den administrativa hanteringen av denna nya verksamhet under de första månaderna fick ske i provisoriska former. Det kan vara värt att undersöka om detta förslag vid en fortsatt prövning visar sig ändamålsenligt. Däremot har vi olika uppfattningar om hur mycket pengar som bör avsättas för ungdomsplatserna. Vi har ställt oss bakom regeringens förslag att beräkna ett preliminärt belopp av 60 milj.kr. Det är samma belopp som anvisats i år. Jag vill erinra om att dessa pengar har räckt mer än väl. När det gäller nästa budgetår får man självfallet vid en preliminär beräkning vara beredd att anslå ytterligare pengar om det visar sig behövligt. När det gäller arbetsmarknadsutbildningens omfattning och inriktning kan jagistortsett hänvisa till att dessa frågor har diskuterats utförligt tidigare i år. De socialdemokratiska förslagen är i det väsentliga en upprepning av de förslag som i detta tidigare sammanhang av riksdagen lämnades utan bifall. Visar det sig längre fram att volymen på utbildningen behöver ökas något, vilket bl.a. är vad socialdemokraterna begär, kan också den frågan snabbt prövas på nytt. Herr talman! Utan att gå in på de mer detaljbetonade förslag och yrkanden som behandlats i utskottets betänkande nr 28 ber jag att med dessa ord få yrka bifall till reservationerna 2 och 7 i arbetsmarknadsutskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Elver Jonsson sade precis i slutet av sitt anförande att vi har diskuterat de här frågorna många gånger tidigare i riksdagen och att förslagen från socialdemokraternaii stort sett är de samma som tidigare under åren. Ja, det är de — men förslagen har ju alltid ifrån borgerligt håll mötts med motstånd. I stället för att med allvar begrunda den utveckling som vi har på den svenska arbetsmarknaden just nu ägnar man enorm möda åt att studera statistik från början av 1970-talet och siffror från andra länder. Och under tiden som man gör det växer arbetslösheten här och nu. Och, Elver Jonsson, det finns ingen tröst att söka i de här tio år gamla siffrorna. Arbetslösheten i Sverige har inte någon gång under efterkrigstiden varit så hög som den är nu. Inte någonstans i statistiken finns det för maj månad en siffra på arbetslösheten på över 100 000 förrän nu i maj 1982: 116 000. Inte någon gång i den statistik som Elver Jonsson kan studera över arbetslösheten i Sverige har arbetslösheten ökat mellan april och maj. Men ifrån borgerligt håll och även från folkpartiet och centern fortsätter man att säga nej till de krav som socialdemokraterna för fram. Men det är inte bara våra krav. Det är många andra ute i samhället, framför allt de instanser som kommer de arbetslösa allra närmast, som har precis samma krav som vi, precis samma bedömning av vad som kan hända till hösten och vintern om man inte satsar just nu i vår. Arbetsmarknadsstyrelsens beräkningar är inte tagna ur luften. Det är inte så som en del vill påstå, att det finns en prutmån där. I den mån som man prutar kommer den öppna arbetslösheten till hösten och vintern att öka. LO och TCO för fram mycket dystra bedömningar av vad som kommer att hända med arbetsmarknaden under hösten och vintern. Den här riksdagen kommer att sluta om ett par dagar. Det är många riksdagsledamöter som därmed lämnar detta hus. Jag tycker att det skulle vara en välgärning om de inför det beslut vi skall fatta i kväll verkligen frågar sig: Gjorde vi allt vad vi kunde för att förhindra arbetslösheten? Gjorde vi verkligen allt vi kunde för att minska antalet arbetslösa ungdomar i det här landet? Jag tycker det är en fråga många bör ställa sig och tänka över mycket noga inför kvällens beslut.
Herr talman! Eftersom utskottets ordförande instämde i vad arbetsmarknadsministern anförde för en stund sedan skulle jag vilja ställa samma fråga till honom som till ministern. Jag är litet förvånad över att engagemanget i arbetsmarknadspolitiken och intresset för insatser på sysselsättningsområdet skall bedömas efter vilken tidpunkt man väljer att göra bedömningen om behovet av ytterligare pengar. Vi har gjort bedömningen att man inte behöver fatta ett beslut i dag, utan att de beslut vi har fattat är tillräckliga t. v. Om så krävs kan man fatta ytterligare beslut framåt höstsidan. Men eftersom engagemanget skall bedömas på detta sätt skulle jag vilja ställa frågan: När kommer det åtgärdsprogram för ungdomar upp till 21 år varom riksdagen har beslutat och uttalat att vi vill ha det innan riksmötet avslutas? Vi har inte fått någonting i den vägen. Det lät som om vi moderater skulle göra det ställningstagandet vi gör i dag för att förhindra detta. Då vill jag ställa frågan: Vad är det i det moderata ställningstagandet som gör att man inte ännu har redovisat vad man tänker göra för dessa ungdomar? Jag vill komma tillbaka till ungdomsplatserna. Jag har under de senare dagarna fått höra ifrån företagare att man undrar över pengarna till ungdomsplatserna. Vi beslutar om att de skall kunna utnyttjas från den 1 juli, men det sägs att det skall fattas något beslut i kanslihuset om att man inte skall kunna utnyttja pengarna förrän till hösten. Vad är det som gäller? Kan utskottets ordförande upplysa oss om det?
Herr talman! När det gäller hur snabbt man bör gå in med särskilda medel för att stärka sysselsättningen har jag inget annat svar att ge än det vi givit i betänkandet från mittenpartierna. Allting talar för att man nu bör anslå medlen. Alf Wennerfors efterlyste vad som hänt med den riksdagsbeställning som gjorts. Jag har inget annat att säga än att det är riktigt att riksdagen gjort detta mycket klara och bestämda uttalande, och att jag förutsätter att det kommer ett förslag som tillgodoser denna beställning. Men det är i sammanhanget inte oviktigt att följa upp med klart besked om att vi från riksdagens sida också är beredda att släppa fram medel som underlättar ett sådant förslag. Anna-Greta Leijon sade att vi har anledning att begrunda situationen som den är på arbetsmarknaden. Ja, det är helt riktigt. Anna-Greta Leijon menar att tidigare erfarenheter visar att arbetslösheten växer. Jag tror inte det. Det är nämligen så att vi inte bara begrundar — vi handlar också, delvis i riksdagen, men framför allt i kanslihuset. Det har skett större satsningar än vad någonsin en socialdemokratisk regering har orkat med. Bortemot det dubbla eller mer satsas nu på arbetsmarknadspolitiska insatser i jämförelse med den tid då Anna-Greta Leijon var minister. Jag vill inte säga att man enbart skall göra sådana nakna och raka jämförelser och säga att det är tillräckligt. Det är ändå talande besked om att här har gjorts mycket för att råda bot på detta som vi är överens är så ont, nämligen hög arbetslöshet. Den måste bekämpas, och därvid har aktningsvärda insatser gjorts. Sedan kan man naturligtvis säga att dagens situation inte är jämförbar med början av 1970-talets. Det är riktigt, för hela världen dras nu med en ekonomisk obalans och en kris som inte existerade då. Vi har sedan början på 1970-talet haft en oljekris med följande prischock, som stannat kvar och som innebär att vi har helt nya ekonomiska villkor och svåra sådana. Vi har i Sverige större ungdomskullar. Vi har fler som efterfrågar jobb, och vi har fler i arbete — något som båda delarna är positivt och bra. Men det innebär också att det är fler som riskerar att bli arbetslösa när det kärvar. Jag tror att det finns anledning att säga att arbetsmarknadspolitiken då är ett viktigt medel i den arsenal som vi har att tillgå. Storleken på insatserna och metoderna spelar en viktig roll. Men den ekonomiska politiken är också mycket betydelsefull när det gäller att underlätta för människorna att få jobb. Även näringspolitiken och småföretagssatsningarna är väsentligheter, värda att nämna — för att inte tala om gårdagens skattebeslut, som har positiv betydelse för möjligheterna att erhålla jobb i framtiden.
Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå vad utskottets ordförande menar med att det skulle saknas medel för att få fram åtgärdsprogrammet. Det verkar som om ni inte är engagerade i det. Det var ju så man angrep mig. Nu skulle jag med samma medel kunna angripa er för att ni inte är tillräckligt engagerade och intresserade för att göra så mycket som är möjligt att göra för de ungdomar som är arbetslösa. Vad är det som hindrar att ni utnyttjar exempelvis finansfullmakten för att sätta ett sådant här åtgärdsprogram i sjön? Jag tycker att det är beklagligt att inte riksdagens beställning har fullföljts av regeringen. Jag undrar återigen: Vad beror det på? Är det engagemanget som saknas?
Herr talman! Jag skulle kunna instämma i Alf Wennerfors fråga, men när vi socialdemokrater resonerade om det här förslaget från de borgerliga uppfattade vi det så, att det var mer luft och ord i det än konkreta möjligheter till aktioner. Vi har från socialdemokratiskt håll lagt fram våra egna förslag när det gäller ungdomarna. Det beslut som vi skall fatta i dag rör också ungdomsplatserna. Vi menar att de pengar som man från de borgerligas sida avsätter för detta ändamål är helt otillräckliga. Med de begränsade ekonomiska resurser som man från mittenpartiernas sida och också från Elver Jonssons sida vill avsätta kommer man inte att kunna göra de insatser som skulle behövas. Varken de yngre ungdomarna — de som är upp till 18 år gamla — eller de äldre får den hjälp de skulle kunna få av borgarna i dag. Elver Jonsson säger att det är andra ekonomiska villkor nu än på socialdemokraternas regeringstid. Ja, det är det minsann. Statens finanser är i ett bedrövligt skick, som de aldrig var under socialdemokratisk regeringstid. Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga om det inför det här riksdagsbeslutet om arbetsmarknadspolitiken var så att man hade analyserat de ekonomiska konsekvenserna tillräckligt djupt. Av Elver Jonssons inlägg här har jag tyvärr fått det intrycket att han inte gjort det. Arbetslösheten är ju inte gratis. Arbetslösheten kostar ju samhället väldigt mycket pengar. Vi har från socialdemokratiskt håll gjort en minimiberäkning på förhållandena i februari månad. Den visar att om vi inte får ner arbetslöshetsnivån i det här landet, kommer arbetslösheten att kosta staten bara i ersättningar, minskade direkta skatter, moms och arbetsgivaravgifter 10 miljarder kronor. Därutöver kommer socialhjälp, kostnader för sjukvård och mycket annat. Det är inte på det sättet, Elver Jonsson, att arbetslösheten är gratis. Tvärtom kostar den väldigt mycket. Arbetsmarknadspolitiken kostar visserligen också den pengar, men det är vår övertygelse att vi både ekonomiskt och mänskligt i det långa loppet tjänar på att lyssna till nödropen från arbetsmarknadsstyrelsen när man begär pengar för en högre beredskap. De siffror som vi fått i dag visar att arbetsmarknadsstyrelsen tyvärr haft rätt i sina pessimistiska bedömningar.
Herr talman! Jag kan instämma i Anna-Greta Leijons självklara och retoriska meningar. Jag tror att utskottets alla ledamöter instämmer i att arbetslösheten kostar. Det är därför som vi är beredda att så kraftigt bekämpa arbetslösheten. Nu är det ju inte så att arbetsmarknadsstyrelsen är avlövad på vare sig pengar eller personal. Aldrig tidigare har man haft så stora anslag eller så stor personal. Det innebär att man kan göra stora insatser, även om dessa ibland temporärt behöver förstärkas. Att arbetslösheten kostar, även i form av mänskliga tragedier, var orsaken till att vi i arbetsmarknadsutskottet ställde upp på olika motionsförslag och begärde en utökad ungdomsgaranti. Den beställningen gjordes den 1 april, och det är självklart att man i kanslihuset behöver viss beredningstid. Att det ännu inte presenterats ett färdigt förslag är inte detsamma som att det skulle saknas engagemang. Vi inom folkpartiet är engagerade i detta, och vi är beredda att fullfölja den här tanken. Då frågar Alf Wennerfors vad det är som hindrar; man har ju finansfullmakten att tillgå. Om detta är bara att säga att den vill ju moderata samlingspartiet använda för andra insatser genom att inte ge den förstärkning på drygt 1 miljard kronor som regeringen föreslog. Jag tror att man skall ha detta i minnet när vi säger att det är viktigt att ändå skicka med en ganska rejäl slant. Att det är viktigt att ge ungdomar arbete, praktik och utbildning kan inte tillräckligt starkt strykas under. Här tror jag att vi allesamman måste ställa upp, inte bara arbetsmarknadsutskottet, riksdagen och regeringen. Här har företag — enskilda och offentliga — ett ansvar, här har de fackliga organisationerna ett särskilt ansvar, och här har ämbetsverken och kommunerna sitt speciella ansvar. Jag tror att det är viktigt att vi tillsammans talar positivt om värdet av ett eget arbete. Allt arbete är värdefullt! Jag tror att det skulle vara bra om vi som politiker gnällde litet mindre och talade mer om möjligheterna. Under de här två mandatperioderna, då vi haft icke-socialistiska regeringar, har man visat på möjligheterna till vidareutbildning, till praktiktjänstgöring och till meningsfulla arbeten. Det är viktigt att vi ger det hela en positiv framtoning — det har väldigt stort värde.

Herr talman! Som framgått av debatten är det en huvudinvändning från vår sida mot den borgerliga politiken att man i denna accepterar att arbetslösheten stiger, att man sänker de arbetsmarknadspolitiska ambitionerna, samtidigt som arbetsmarknadsläget alltmer försämras. I debatten i dag och i tidigare debatter liksom i våra motioner har vi anvisat vägar ut ur krisen. Tidigare i debatten i dag har det understrukits vilken behandling dessa förslag har rönt. Herr talman! Det första kvartalet i år var i genomsnitt 137 000 personer öppet arbetslösa. En begränsad säsongmässig förbättring har skett den senaste tiden, men det hindrar inte att man måste konstatera att efterfrågan på arbetskraft kommer att bli mycket låg under resten av året och troligen också en bra bit in på nästa år. Antalet människor som har sysselsättning kommer att fortsätta att minska. Resultatet blir att den redan höga arbetslösheten kommer att öka kraftigt under nästa budgetår. Det är risk för att arbetslösheten i höst kommer att överstiga 4 90 eller 160 000-170 000 personer — om inte kraftiga motåtgärder sätts in. Regeringens kompletteringsproposition bekräftar vår uppfattning om den borgerliga politikens bristande ambitionsnivå, och det i ett läge där alla ansträngningar måste göras för att pressa ned arbetslöshetsnivåerna. Beredskapsarbetena väntas i år ha gett ca 6,5 miljoner sysselsättningsdagar. Det påslag med 1,2 miljarder kronor som regeringen föreslår kan möjligen, i bästa fall, ge utrymme för en oförändrad sysselsättning. Men det är, mot bakgrund av vad jag nyss anfört om en fortsatt försämring på arbetsmarknaden, inte tillräckligt. AMS har begärt medel för 8 miljoner sysselsättningsdagar, och det är vad vi socialdemokrater — som i denna viktiga fråga företräder utskottets linje — ställt oss bakom. Det är att märka att detta ändå är en begränsad målsättning. Vi föreslår denna volym på beredskapsarbetena för att arbetslösheten inte skall stiga utöver de redan höga tal som har noterats i år. 8 miljoner dagsverken är dock en aktningsvärd volym, och arbetsmarknadsverket måste få rimlig tid på sig för att planera för arbetena så att dessa får full effekt. Därför bör statsmakterna redan nu ge besked om vilken ambitionsnivå som skall gälla. Försämringarna på arbetsmarknaden under nästa budgetår kommer i särskilt hög grad att gälla byggarbetsmarknaden. Därför är det angeläget att öka andelen byggnadsoch anläggningsarbeten inom beredskapsarbetena. En sådan ökning försvåras av att riksdagen tidigare i år har beslutat att sänka tilläggsbidraget för investeringsarbeten från 20 till 15 96. I det läge som nu råder föreslår vi att tilläggsbidraget temporärt höjs till 30 96. Samtidigt med den nyssnämnda sänkningen av tilläggsbidraget företogs andra förändringar av reglerna för beredskapsarbetena. Från socialdemokratiskt håll motsatte vi oss samtliga förändringar. Det gällde bl.a. en begränsning av bidragsunderlaget för beredskapsarbetena. Bidrag skulle endast få räknas på en högsta dagsverkskostnad av 3 000 kr. Man har nu funnit att detta bidragstak är olämpligt för vägarbeten. Med hänsyn till vår grundinställning har vi naturligtvis ingenting emot att man nu i betänkandet tar tillbaka denna förändring åtminstone när det gäller vägarbetena. Herr talman! Vi har i betänkandet räknat med att kostnaderna för beredskapsarbetena under nästa budgetår kräver en anslagsförstärkning av 3360 milj.kr. I det beloppet ingår en post om 250 milj.kr. för beredskapsarbeten i Norrbottens län. Den frågan har i sak behandlats i betänkandet AU 23, som debatterades i kammaren under tisdagen. Eftersom våra förslag då inte vann kammarens bifall, blir konsekvensen att behovet av anslagsförstärkning minskar i motsvarande mån, eller till 3 110 milj.kr. Utskottets hemställan i mom. 13 bör ändras i enlighet härmed. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan i mom. 13 enligt det till kammaren utdelade rättelsebladet och dessutom till reservation 4. Herr talman! Jag går härefter över till arbetsmarknadsutbildningen, som också behöver vidgas enligt vår uppfattning. Den är en viktig del av de arbetslöshetsbekämpande åtgärderna. Vi föreslog redan i vår arbetsmarknadspolitiska motion i januari att utbildningen nästa budgetår skulle dimensioneras för 120 000 deltagare. AMS har i april vänt sig till regeringen och begärt en utbildning med denna omfattning. Detta skulle göra det möjligt att i genomsnitt ha 5000 fler deltagare per månad än under innevarande budgetår. AMS framställning stärker oss givetvis i vår uppfattning om utbildningsbehovet. Vidare har, herr talman, AMS föreslagit en särskild satsning i form av vidareutbildning för verkstadsmekaniker inom ramen för bristyrkesutbildningen. Syftet är att förebygga de flaskhalsproblem inom verkstadsindustrin som vid en konjunkturuppgång uppstår på grund av brist på yrkesutbildad arbetskraft. Regeringen och utskottets majoritet går med på att man gör en sådan satsning, men det får inte kosta någonting. Om denna särskilda utbildning kommer till stånd, skall annan utbildning skäras ner i stället. Vi anser att skall man göra en sådan här särskild satsning, får man också vara beredd att vidta särskilda arrangemang. Därför stöder vi AMS förslag, bakom vilka står företrädare för både arbetsgivare och arbetstagare i AMS styrelse. I denna liksom i andra former av bristyrkesutbildning får man räkna med att även invandrare kommer att delta. Vi finner det naturligt att deras behov av ytterligare kunskaper i svenska språket prövas i varje särskilt fall, så att de kan tillgodogöra sig yrkesutbildningen. Under lågkonjunkturen i slutet av 1970-talet fick den s.k. 25-kronan stor betydelse när det gällde att upprätthålla sysselsättningen i företagen. Detta bidrag möjliggjorde att man i stor utsträckning kunde sätta in personalutbildning när det förelåg hot om permitteringar eller uppsägningar. Sedan dess har bidraget sänkts till 20 kr., och det används nu bara i begränsad omfattning. Utskottet har emellertid både i höstas och senare i vinter bemyndigat regeringen att höja detta bidrag, men regeringen har hitintills avstått från att utnyttja bemyndigandena. Mot den bakgrunden anser vi att riksdagen måste ta ett kraftigare initiativ. Vi föreslår att bidraget höjs till 35 kr., så att personalutbildningen på nytt kommer att bli ett bättre alternativ vid uppsägningar och permitteringar. Våra krav på en utbyggd arbetsmarknadsutbildning kostar mer pengar än som hittills beräknats för denna utbildning. Till följd av att arbetsmarknadsutbildningen för budgetåret 1982/83 av olika skäl inte fått den omfattning som den har innevarande budgetår kommer betydande besparingar att uppstå på de båda anslag som finansierar utbildningen. De merkostnader som uppstår genom våra förslag bör i första hand kunna täckas av dessa besparingar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall även till reservation nr 1.

Herr talman! Aldrig förr har en svensk regering satsat så mycket för att klara sysselsättningen som den nuvarande regeringen har gjort. Totalt har hittills i år satsats 7,2 miljarder för att hålla nere arbetslösheten i den rådande besvärliga lågkonjunkturen. Riksdagen har i dag att ta ställning till regeringens kompletteringsproposition och förslag till insatser för sysselsättningsskapande åtgärder. De bedömningar som regeringen gjort innebär att det är nödvändigt att redan nu ställa ytterligare medel till förfogande för bl.a. beredskapsarbeten. Vi kan troligen inte räkna med någon mer påtaglig internationell konjunkturförbättring förrän tidigast under 1983. Under återstoden av 1982 kommer troligen en svag förbättring av industrikonjunkturen i Sverige att ske, men någon mer markerad efterfrågeökning kan inte förutses detta år. Den ökning av efterfrågan från exportmarknaderna som inleddes under 1981 väntas fortsätta. Hitintills är det främst inom trävaruindustrin och verkstadsindustrin, speciellt elektroindustrin och transportmedelsindustrin, som exportorderingången har ökat. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin ligger f. n. på en låg nivå. Företagen kommer således att kunna öka sin produktion avsevärt inom ramen för befintlig produktionskapacitet utan att behöva anställa ny personal. Enligt länsarbetsnämndens bedömningar väntas arbetslösheten öka under de närmaste kvartalen till följd av en fortsatt svag arbetskraftsefterfrågan, samtidigt som ett stort antal uppsägningar väntas bli verkställda. Mot bakgrund av dessa bedömningar är det rätt naturligt att regeringen, med tanke på ambitionen att slå vakt om sysselsättningen, har föreslagit totalt ytterligare 2 255 milj.kr. för olika åtgärder i kampen mot arbetslösheten. De ställningstaganden som utskottet gjort visar att det finns olika uppfattningar om nödvändiga satsningar i nuläget. Ifrån centerns och folkpartiets sida har vi ansett regeringsförslaget vara väl avvägt i förhållande till de bedömningar som nu görs. Socialdemokraterna gör en annan bedömning och anser det vara nödvändigt att i dagsläget anslå ytterligare medel till beredskapsarbeten. Moderata samlingspartiet anser att man i dag inte behöver anslå de 1,1 miljarder som regeringen begärt. Det skulle vara mycket olyckligt, framför allt för de arbetslösa, om inte dessa 1,1 miljarder ställs till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande redan nu. Arbetsmarknadsstyrelsen har redan preliminärt fördelat 2 650 milj.kr. Man har gjort detta för att förberedelsearbetet redan nu skall kunna starta, så att man därmed vinner tid för planeringen. Det är viktigt att projekten inte försenas, och därför är det ett olyckligt ställningstagande som moderaterna i arbetsmarknadsutskottet har gjort. Det är särskilt angeläget att större investeringsarbeten påbörjas tidigt under budgetåret, så att maximal sysselsättning uppnås under den kommande vintern. De åtgärder som vidtagits har gett positiva resultat. Antalet arbetslösa har sjunkit och uppgick till 112000 den 30 april, vilket utgör 2,6 7 av arbetskraften. Detta innebär, glädjande nog, att arbetslösheten har minskat mer än säsongnormalt mellan mars och april. I det här sammanhanget — med tanke på den kritik som ständigt kommer från socialdemokraterna om att det görs otillräckligt från regeringéns sida när det gäller att bekämpa arbetslösheten — finns det anledning att påminna om att arbetslösheten i april månad 1972 uppgick till 2,8 70 av arbetskraften. Vi har, som har sagts tidigare i debatten, i dag erhållit sifferuppgifter från AKU avseende arbetslösheten under maj månad. Det är värdefullt att tidigt den efterföljande månaden erhålla dessa uppgifter, och jag utgår ifrån att detta skall bli praxis i fortsättningen. Av AKU-siffrorna framgår att arbetslösheten för maj månad skulle ha stigit till 115 000. Vid en jämförelse med april månad i år kan man enligt AKU konstatera att arbetslösheten i skogslänen minskat med 9 000, och detta är naturligtvis glädjande. Däremot har arbetslösheten i storstadslänen ökat med 4 000 och i övriga län med 8 000. Man blir onekligen litet tveksam till att svängningarna kan vara så stora från en månad till en annan för resp. region. Det är tillfredsställande att regeringen har föreslagit att stödet till ungdomsplatser förlängs och att ytterligare medel ställs till förfogande. Jag utgår från, Alf Wennerfors, att det blir en direkt fortsättning av ungdomsplatserna efter den 1 juli. Förslaget innebär också att skolan tar över det fulla ansvaret för ungdomar upp till 18 år. Handläggningen av ungdomsplatserna har börjat finna sin form, och de måste ses som ett värdefullt inslag i ansträngningarna att bereda ungdomar i 16-17-års åldern arbetslivserfarenhet. I vecka 20 hade ca 5 500 erhållit en ungdomsplats. Det innebär att av de ca 9 000 anmälda lediga platserna återstår ca 3 500 att besättas av ungdomar. I vissa kommuner saknas ungdomar till lediga platser och i andra kommuner saknas lediga platser för ungdomar. Det förekommer alltså en obalans mellan tillgång och efterfrågan på platser som det naturligtvis är svårt att komma till rätta med. Socialdemokraterna fortsätter sin linje och kräver ånyo att den nuvarande yrkesintroduktionen skall avskaffas. Det vore mycket oklokt att låta denna möjlighet försvinna. Under vecka 20 genomgick nästan 9 000 ungdomar yrkesintroduktion. Jag utgår från att överenskommelse om den fortsatta verksamheten med ungdomsplatser träffas och att regeringen i vanlig ordning utfärdar de närmare föreskrifter som kan behövas. Utskottet understryker sitt tidigare ställningstagande att ytterligare åtgärder bör vidtas för att alla ungdomar upp till 21 års ålder skall kunna erbjudas arbete eller utbildning. Det tidigare riksdagsbeslutet var bl.a. grundat på en motion från centerpartiet. Avsikten är att regeringen snarast möjligt skall presentera ett åtgärdsprogram för dessa grupper, och jag utgår från att detta arbete har hög prioritet i kanslihuset. Det är alltså fråga om ett mycket stort engagemang i dessa frågor, och jag kan försäkra Alf Wennerfors att vårt engagemang när det gäller att klara sysselsättningen för ungdomar upp till 21 års ålder är lika stort som moderaternas. De insatser som regeringen har gjort och kommer att göra vittnar om att det förs en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bekämpa arbetslösheten. Det är självklart för en regering som vill värna om sysselsättningen. Regeringen har dessutom möjlighet att utnyttja sin finansfullmakt om situationen på arbetsmarknaden ytterligare skulle försämras. Jag utgår från att riksdagen under kvällens lopp kommer att lämna regeringen en sådan fullmakt. Jag håller med Erik Johansson om att arbetsmarknadsutbildningen är viktig och har en stor uppgift att fylla. Vad som skiljer oss åt är omfattningen av utbildningen i dagsläget. AMS får enligt regeringens förslag möjligheter att hösten 1982 planera för en arbetsmarknadsutbildning med i genomsnitt 3 000 fler platser än vad man tidigare har planerat. Skillnaden är alltså inte så stor som man vill göra gällande i den allmänna debatten. Jag vill än en gång understryka att arbetsmarknadsutbildningen har haft och kommer att ha en stor uppgift att fylla. Låt mig avslutningsvis få ställa en fråga till Alf Wennerfors. Ni säger i er partimotion följande: Vår uppfattning är att regeringens förslag till sysselsättningspolitiska stimulansåtgärder är betingade av andra skäl än de som redovisats i propositionen. Jag skulle med största intresse vilja höra vilka andra skäl som enligt Alf Wennerfors ligger bakom regeringens förslag om 2255 milj.kr. som stimulansåtgärder för förbättring av sysselsättningssituationen, och jag tror också att andra än jag skulle vara intresserade av ett besked. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 7a i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 28 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill kommentera Arne Franssons inlägg på två punkter. Arne Fransson konstaterade inledningsvis att det aldrig har satsats så mycket på AMS och sysselsättningen som nu. Men det räcker ändå inte. Under de senaste åren har ju arbetslösheten ökat undan för undan. Vårt parti, AMS, LO och flera andra organisationer har påtalat detta förhållande och krävt åtgärder, men vi har ständigt blivit nedröstade. Varför satsar ni inte på de områden som vi har föreslagit, områden där vi av tradition har förutsättningar att få en positiv utveckling? Vi har lagt fram våra förslag i samråd med den fackliga rörelsen, som ju borde ha kännedom om arbetsmarknaden och dess funktion. Men inte heller härvidlag har ni lyssnat på våra förslag. Beträffande den debatt som gäller vad som behandlas i finansutskottets betänkande har vi på s. 39 i betänkandet bl.a. redovisat de medel som vi vill anslå för att man skall kunna klara den ekonomiska situationen och därmed också sysselsättningen. Vid flera tillfällen har vi slagit fast det självklara faktumet att den ekonomiska politiken och näringspolitiken hör samman med arbetsmarknadspolitiken. Det är de vägarna man måste beträda för att komma ur svårigheterna. Jag finner ingen anledning att vid det här tillfället på nytt gå in på detta. En annan sak som ni ofta framhåller — men som vi förklarat — är att det 1972, under den socialdemokratiska regeringens tid, minsann var högre arbetslöshet. Låt mig bara erinra om att vi vid denna tidpunkt hade genomfört en skattereform, som gjorde det mera lockande för de gifta kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden. Vi hade en hög procent av invandrare. Men ganska snart vidtog vi åtgärder inom arbetsmarknadspoli tikens ram och lyckades minska den höga arbetslösheten till en betydligt lägre nivå.
Herr talman! Arne Fransson nämnde några siffror från den undersökning som presenterats i dag. Vi har vissa andra uppgifter från andra håll och har därför undrat litet över tillförlitligheten i den undersökning som blivit klar just i dag. Jag tror att det kan vara bra att något avvakta för att se, om siffrorna stämmer. I anslutning till de kommentarer som Arne Fransson gjorde med anledning av undersökningen vill jag gärna ha sagt detta. Sedan frågade Arne Fransson mig vilka andra skäl som vi talar om i partimotionen. Vi har alltså gjort en annan bedömning än regeringen. Enligt vår åsikt har det varit helt naturligt att ta den ståndpunkt som vi har tagit. Man behöver, menar vi, inte fatta beslut om de här extra pengarna i dag. Den uppfattningen har jag tidigare belyst. Det kan naturligtvis antydas att vi från vår utgångspunkt måste ha andra skäl för vår uppfattning. Men vilka de skälen är kan vi inte riktigt vara på det klara med. Man kan möjligen spekulera i saken, men det tycker jag inte är riktigt lämpligt i debatten här i kammaren. Avslutningsvis vill jag säga att jag naturligtvis inte ifrågasätter engagemanget hos vare sig utskottets ordförande eller Arne Fransson när det gäller att vidta åtgärder för att komma till rätta med de arbetslöshetsproblem, inte minst bland de unga, som vi har diskuterat. Vi har faktiskt regerat tillsammans och varit helt överens om att satsa så mycket vi någonsin kan. Jag litar därför helt på mina kamraters uppsåt när det gäller hur dessa problem skall angripas.
Herr talman! Låt mig till Elver Jonsson och Erik Johansson säga att det är riktigt, som Erik Johansson framhöll, att sysselsättningen har stigit under de senaste åren. Vi har aldrig haft så många sysselsatta i vårt land som under de senaste åren. Det är naturligtvis att notera med tillfredsställelse. Jag vill vidare understryka att det är viktigt att vi har en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Det är angeläget att regeringen följer utvecklingen med största noggrannhet. De åtgärder som regeringen har föreslagit riksdagen vittnar också om att man mycket noggrant har följt utvecklingen. Man har sett det som angeläget att vara ute i tid när det gäller att anslå ytterligare medel för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Finansfullmakten finns, och jag är övertygad om att man kommer att utnyttja densamma, om situationen ytterligare skulle förvärras. Tyvärr finns det tecken — det vill jag gärna hålla med Erik Johansson om — som talar för att det kan bli nödvändigt med ytterligare insatser framöver. Men nu har arbetsmarknadsstyrelsen gjort den här preliminära fördelningen, och det innebär att länsarbetsnämnderna snabbt kan sätta i gång med planeringen, vilket är viktigt. Låt mig säga bara några ord om situationen år 1972. En skillnad mot läget i dag är att arbetslösheten i Sverige då var avsevärt högre än i andra länder. Låt mig bara nämna Danmark, där arbetslösheten 1972 var 1,2 9. Till Alf Wennerfors vill jag säga att er partimotion enligt min uppfattning visar på vissa motsatsförhållanden. Å ena sidan ser ni det som mycket angeläget att man har en hög beredskap. Å andra sidan är ni inte beredda att ställa medel till förfogande. Som Elver Jonsson tidigare framhöll är det nödvändigt att göra speciella insatser för ungdomar. Å ena sidan vill ni spara, men å andra sidan vill ni uppfattas som pådrivare när det gäller att klara sysselsättningen för bl.a. ungdomar upp till 21 år. Jag tycker faktiskt att det här inte riktigt går ihop.
Herr talman! Jag råkade säga att sysselsättningen har stigit, och jag håller fast vid att så skett, på grundval av den arbetsmarknadspolitik som har fastlagts och utvecklats med den fackligt-politiska rörelsen som pådrivare. Man kan naturligtvis utnyttja olika debatteknik. Arne Fransson är sedan många år tillbaka ledamot av arbetsmarknadsutskottet och är dessutom ledamot av arbetsmarknadsstyrelsen, där man levererat statistikuppgifter och haft tillgång till olika sifferserier, dels från AMS, dels från intresseorganisationerna. Han borde därför vara på det klara med situationens innebörd. Vad vi både från den politiska och den fackliga rörelsens sida kritiserar är alltså att man inte har byggt vidare, inte tagit vara på de möjligheter som vårt land har. Jag har tidigare i debatter haft tillfälle att redovisa vilken yrkeskunnighet, försäljningskunnighet osv. som finns. Den vikande sysselsättningen, som i sin tur beror på den minskade utlandsmarknadsandelen, har gjort att företagsorganisationer har minskats ned och splittrats. Vi tror att situationen är densamma inom byggnadsområdet. Att bygga upp något tar ju sin tid. I det avseendet menar jag att det borde ha funnits rika möjligheter att göra insatser. Jag blir förvånad över att AMS — Anna-Greta Leijon har flera gånger i dag understrukit det i sina inlägg, och jag vill också göra det — vid ett flertal tillfällen i skrivelser och vid uppvaktningar, på grundval av det beslut som ledamöterna i arbetsmarknadsstyrelsen fattat, gjort framställningar till regeringen. Men det har inte hänt någonting beträffande det som vi har efterlyst. F. ö. finner jag inte att det finns någon anledning att upprepa den debatt vi hade i samband med behandlingen av finansutskottets betänkande 40.
Herr talman! Lapidariskt: Jag hänvisar till tidigare inlägg, Arne Fransson!
Herr talman! Så kan man naturligtvis göra, men jag skall inte göra det. Låt mig bara säga att ambitionerna kanske varit litet olika när det gäller företrädarna för moderata samlingspartiet, dem som medverkat till innehål let i partimotionen och dem som har skrivit under kommittémotionen. Det gör — som jag upplever situationen — att det haltar något. Erik Johansson säger att det inte har hänt någonting. Med tanke på de framställningar som gjorts från arbetsmarknadsstyrelsen måste jag framhålla att man från regeringens sida faktiskt i mycket stor utsträckning har varit positiv. Även om man inte kunnat ansluta sig till styrelsens alla krav på förstärkningar, har man i alla fall ställt betydande medel till förfogande. Låt mig allra sist säga att jag uppfattade Erik Johanssons inlägg om sysselsättningsökningen på det sättet att han menade fullt allvar. Jag är övertygad om att Erik Johansson också gjorde det.

Herr talman! Bostadsministern har i proposition 150 förordat vissa ändringar i grunderna för lån till ombyggnad av omoderna och halvmoderna bostäder. Riksdagen har tidigare fattat beslut om särskilda stödåtgärder vad gäller reparationer och ombyggnader. Civilutskottets majoritet uttalar sig också för en ombyggnadsverksamhet. Moderaterna har reserverat sig och vill avslå propositionen. Det är i och för sig inget märkvärdigt med detta. Vad som är märkligt är emellertid innehållet i reservation 1. Det behövs inga stimulansåtgärder, om man ställer sig bakom moderaternas marginalskattereform — allt enligt reservationen. Det skall tolkas så, att sänkta marginalskatter omgående utlöser en febril ombyggnadsverksamhet utan att behov av statliga stödåtgärder föreligger. Det är i sanning märkliga tankar som surrar runt hos moderaterna utan fäste i verkligheten. Vi socialdemokrater noterar vidare att Stockholms län nu omfattas av de föreslagna åtgärderna. Våra krav, att Stockholmsområdet skall ha samma arbetsbetingelser som landets övriga län, har hela tiden varit berättigade. Nu är vi där. Jag beklagar att det skulle ta så lång tid. När riksdagen tog beslutet om bidrag till ombyggnader av flerbostadshus — med stöd av statliga lån — fastställdes det maximala bidragsbeloppet till 15 000 kr. Denna bidragsreform har haft mycket goda effekter på vintersysselsättningen. Bostadsministern vill nu återinföra denna stödform, men anser att det maximala bidragsbeloppet bör ”sänkas något”. ”Något” i bostadsministerns terminologi är 33 26 av det tidigare beloppet — alltså skall bidraget sänkas från 15 000 till 10 000 kr. I en socialdemokratisk motion föreslås i stället att bidragsbeloppet skall vara 20 000 kr. per lägenhet. Det ökar ytterligare ombyggnadsverksamheten, ger mera sysselsättning till byggbranschen och ökar takten i en nödvändig upprustning av äldre fastigheter. Det finns i utskottet en majoritet för det socialdemokratiska förslaget. Centern och folkpartiet anser i reservation 3 att 10 000 kr. räcker. I reservation 2 vill moderaterna stoppa hela förslaget. De anser det mindre lämpligt att vissa av de arbeten för vilka reparationslån utgår utförs under vintern. Därmed går moderaterna emot de erfarenheter och det material som entydigt bekräftar de påtagliga fördelar som finns inbyggt i systemet. Moderaterna går självfallet också emot ombyggnadsbidraget. Problemet med bidragsreglerna har varit den alltför snäva tidsbegränsningen, som inte ger erforderligt utrymme för projektering och planering av aktuella ombyggnader. Bostadsministern har inte tagit ad notam dessa erfarenheter. Det föreslås i propositionen att ett villkor för bidragen skall vara att ombyggnadsarbetena skall vara i huvudsak avslutade den 31 mars 1983. Bostadsministern medger själv att tiden för planering och projektering i den hittillsvarande reparationslångivningen har varit för kort. Eftersom nuvarande bestämmelser innebär att arbetena skall vara avslutade senast den 30 juni 1982 och med hänsyn till att all erfarenhet visar att tiden för projektering och därmed också genomförande varit för kort, är det — milt sagt — förvånande att tidpunkten i det nu aktuella förslaget flyttas till den 31 mars 1983. Visserligen för folkpartiet en kvartalspolitik, men om man är överens om att det till den 30 juni ett år är för kort tid, kan knappast ett helt kvartals minskning till den 31 mars ett påföljande år ha något med logik att göra. Nu vill regeringen visserligen ha ett bemyndigande att förlänga giltighetstiden, men utskottets majoritet följer förslaget i den socialdemokratiska motionen och sätter därmed också den 30 juni som ett lämpligt datum för avslutade ombyggnader enligt bidragsregeln. Det är mera rejält besked till byggbranschen än att den skall göra sig beroende av särskilda förlängningsbeslut från bostadsdepartementet. I reservation 4 har — vilket flera av oss anser förvånande — centern och folkpartiet tillstyrkt propositionen med detta orimliga slutdatum och bemyndigande. Moderaterna har i reservation 2 sagt nej till allt som har med denna vettiga reform att skaffa. I motion 2545 — som väckts av civilutskottets vice ordförande Per Bergman — begärs ett klarläggande av begreppet ”i huvudsak avslutad”. Motionären anser att bostadsstyrelsens brev till länsbostadsdirektörerna med synpunkter på när ombyggnaden skall anses vara i huvudsak avslutad innebär en alltför snäv tolkning. Begreppet bör ges en mera generös innebörd än vad som framgår av bostadsstyrelsens brev. En stor majoritet i civilutskottet delar motionärens uppfattning. Det är en nogså karakteristisk slutpunkt i socialdemokraten Per Bergmans mångåriga, engagerade och kraftfulla insats i svensk bostadspolitik. Endast moderaterna ställer sig utanför. Så har det varit, och så kommer det alltid att förbli, när sociala anspråk ställs i bostadspolitiken. Herr talman! Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan på alla punkter, utom när det gäller reservation 5, där socialdemokraterna markerar viktiga inslag i partiets bostadspolitik. I vår partimotion 2548 har förslag lagts fram för att dämpa nedgången i bygginvesteringar och bostadsbyggande. Vi har — hittills förgäves — försökt hindra att bostaden marknadsanpassas och det sociala innehållet reduceras. Det är bra att bidrag och lån ger möjligheter till reparation och ombyggnader av äldre flerbostadshus. Men det är icke godtagbart att nyproduktionen av bostäder är så låg som den förväntas bli i år. Påståendet att Sverige är fullbyggt är absurt. Det är den ständiga anpassningen till marknadsekonomin som är bostadskrisens primära orsak. Ju mera bostaden anpassas till verkliga kostnader samtidigt som samhällets intresse att upprätthålla bostadens sociala värde minskas och fortlöpande reduceras blir allt flera lägenheter utan hyresgäster — inte därför att de inte vill bo där, utan därför att betalningsförmågan inte är tillräcklig. Hyrorna är för höga. Det sker i en tid då standarden sjunker för de många. När uppåtgående = iser på vägen upp möter nedåtgående reallöner kan resultatet bara bli ett. Det som utmärker flera kommuner och regioner i dag ärinte alltför många lägenheter sett i förhållande till ett uttalat behov. Det är kostnaderna som bestämmer och över dem rår inte många människor i det svenska samhället. Det måste bli en vändpunkt: temporära hyresrabatter, statlig hyresgaranti, en jämnare produktion så att byggföretag, arbetskraft och ekonomi kan samordnas effektivare. De resurser som kan frigöras måste sättas in i hyresledet så att folk har råd att bo. Jag har några gånger i dag från borgerligt håll hört uttrycket att vi i Sverige är privilegierade. Det beror på jämförelserna. En socialdemokratisk bostadspolitik är till för de icke privilegierade. Det är i största korthet — en markering som innebär bifall till den till betänkandet fogade socialdemokratiska reservationen nr 5.

Herr talman! Efter Oskar Lindkvists generaliserande angrepp på moderater finns det all anledning att ta upp en större bostadspolitisk debatt, men jag skall inte göra det med tanke på den ansträngda tiden här i kammaren. I proposition 1981 83. Till betydande del är detta åtgärder som syftar till att parera skatteomläggningens negativa effekter inom byggsektorn. I vår motion 1980/81:2188 förutsade vi att följden av regeringens och socialdemokraternas förslag till skatteomläggning skulle bli ett betydande prisfall på småhusmarknaden och att detta i sin tur negativt skulle påverka byggnadsindustrin. I dag kan Oskar Lindkvist konstatera att dessa effekter till betydande del redan inträffat genom att avdragsbegränsningen diskonterats av småhusmarknaden. Fastighetsbeståndet har drabbats av ett kraftigt prisfall. Produktionen av småhus har sjunkit, vilket skapat sysselsättningssvårigheter inom byggnadsindustrin. Skatteuppgörelsens negativa effekter på byggandet tvingar alltså regeringen att stimulera ombyggnader och reparationer av bostäder. Regeringen föreslår en ram på 125 milj.kr. för lån till byggnadstekniska åtgärder, s.k. reparationslån, samt bidrag för vissa ombyggnader av flerbostadshus. För båda förslagen förutsätts att åtgärderna avslutas i huvudsak senast den 31 mars 1983. Detta är en kortsiktig politik. Den möjliggör inte en rationellt planerad verksamhet i byggbranschen, och vi avvisar regeringens förslag. Det beror inte på att vi inte anser det angeläget att hålla uppe sysselsättningen inom byggbranschen eller eliminera byggnadstekniska brister inom det befintliga bostadsbeståndet. Mögeloch fuktskador är ett stort problem för många fastighetsägare. Vårt förslag till marginalskattereform innebär ju att det inte blir någon avdragsbegränsning med åtföljande negativa effekter på byggandet och att löneskatten och därmed kostnadsnivån blir lägre för byggnadsindustrin. Dessa generella lättnader är enligt vår mening att föredra framför de av regeringen föreslagna selektiva stimulansåtgärderna, som inte är något annat än en fortsättning av den månadspolitik och det plotter som varit utmärkande för den bostadspolitik som signerats av Birgit Friggebo. Jag vill kalla det månadspolitik snarare än kvartalspolitik, Oskar Lindkvist. Vi moderater har redovisat en rad åtgärder för att förenkla och förbilliga byggandet och boendet. Det gäller fullständigt avskaffande av markoch konkurrensvillkoren, en radikalt förenklad Svensk Byggnorm, införandet av ett nytt, starkt förenklat lånesystem i form av enhetslån. Ett genomförande av dessa förslag vore oändligt mycket mer effektivt, om man vill stimulera sysselsättningen inom byggbranschen, än bostadsministerns plotter. Herr talman! Inom utskottet har tagits upp frågan om bokföring av reparationslånen. Genom utskottsinitiativ föreslås riksdagen besluta att den som erhåller reparationslån ges rätt att som tillgångspost i balansräkningen ta upp ett belopp motsvarande högst det på balansdagen utestående lånebeloppet. Vi har motsatt oss detta utskottsinitiativ, vilket framgår av den avvikande mening som fogats till civilutskottets betänkande. Jag vill i det sammanhanget erinra om konstitutionsutskottets betänkande 1970:27. Där anfördes, avseende vissa grundlagsändringar, att politisk enighet bör eftersträvas i de fall där initiativ kommer i fråga. Utskottsmajoriteten har icke eftersträvat enighet. Vi hade att välja — antingen ansluta oss till förslaget eller anmäla avvikande mening. Mot denna bakgrund och med de motiveringar i själva sakfrågan där jag särskilt vill understryka att det strider mot vedertagen redovisningspraxis att på detta sätt aktivera kostnader som inte medför ökning av fastigheternas värde, yrkar jag avslag på utskottets hemställan, mom. 5, bokföring av reparationslån. I övrigt yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2, fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! I den proposition som behandlas i det här betänkandet har bostadsministern pekat på att det har skett en viss ökning av de samlade investeringarna på bostadssektorn. Av det dras sedan slutsatsen att det har inneburit att det inte skett någon större nedgång i fråga om byggnadsverksamheten. Det här är i själva verket mycket bedrägligt, därför att det är den mycket kraftiga ökningen av byggnadskostnaderna — framför allt på byggnadsmaterialet, som vi också kunde se förra veckan från den utredning som prisoch kartellnämnden har gjort — som framför allt har bidragit till att man kan notera en viss ökning av investeringarna på bostadssektorn under senare år. Vidare har, som också framgår av propositionen, en stor del av byggnadsverksamheten bestått i ombyggnader och åtgärder i energibesparande syfte. Därför har man kunnat så att säga frammana en bild som ytligt sett ger intryck av att det skulle vara ganska väl beställt på området, och det är det inte. En viss ökning av de samlade investeringarna på bostadssektorn betyder ändå i sak en fortsatt försämring, en minskning av bostadsbyggandet. En nedgång har skett från tidigare beräknade 55 000-60 000 lägenheter per år till 43 000 år 1981 och troligen till bara 35 000 å 36 000 lägenheter år 1982. Vänsterpartiet kommunisterna har under den allmänna motionstiden föreslagit att riksdagen skulle godkänna en bostadsbyggnadsplan som omfattade igångsättning av 60 000 lägenheter per år genom nybyggnad, huvudsakligen hyresbostäder under de allmännyttiga bostadsföretagens förvaltning, och 25 000 lägenheter per år genom ombyggnad. Vi menar att dagens byggande är otillräckligt i sin omfattning och felaktigt i sin inriktning, och detta ger sannerligen anledning till oro. Vi har många gånger påtalat förhållandena, och det finns skäl att göra det omigen. Dels har byggnationen minskat kraftigt, dels har många kommuner övergått till att nästan uteslutande bygga småhus som upplåts med äganderätt. Det är en kortsiktig, felaktig inriktning som är varken ekonomiskt eller socialt godtagbar. Det innebär ett dåligt utnyttjande av de resurser som finns, inte minst beträffande energi och miljö. Dessutom medverkar det naturligtvis till en ökad åtskillnad i boendet. Vi anser att samhället måste ta ansvaret för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer på mera jämställda villkor. Det innebär att flerfamiljshusbebyggelse och upplåtelse med hyresrätt framför allt skall stimuleras med ett ökat ekonomiskt stöd och jämnare kostnadsfördelning. Varför behöver vi då ett ökat byggande? Vi vet att byggindustrin och byggnadsverksamheten är en motor i samhället som ger klart positiva effekter i olika avseenden, inte minst då det gäller handelsbalansen. Byggandet har spridningseffekter som också är positiva. Det minskar arbetslösheten. Det stimulerar transportväsendet, planeringen i kommunerna och hela samhällsekonomin. Ett ökat byggande behövs för att komma ifatt eftersläpningar på olika områden i samhället. Det är stor brist på fungerande barnstugor, skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar i många regioner i vårt land. En betydande bostadsbrist finns i ett 25-tal av landets kommuner och regioner med bl.a. Storstockholms 40 000 bostadssökande, varav hälften är utan egen bostad. Detta gör att bostadsbyggandet måste öka. Man måste bygga bort bostadsbristen. Det räcker inte att satsa på en ökning av ombyggnadsverksamheten; det är bra i och för sig, men det ger inte en enda ny bostad. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är mot den här bakgrunden särskilt allvarlig. Dessutom vet vi att varje sysselsatt byggnadsarbetare ger jobb åt ytterligare en å två arbetare i de indirekta sektorerna genom de spridningseffekter som byggandet har. Vårt land har råd att kraftigt öka byggandet på olika områden. Mera och billigare pengar måste ställas till förfogande från samhällets sida genom en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank. Vi har i anslutning till propositionen också föreslagit ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen för att dels stoppa hyreshöjningarna, dels stimulera nyproduktionen och hålla inflyttningshyrorna nere på en rimlig nivå. Vi menar att allmännyttan måste erhålla ränteoch amorteringsfria lån. Underhållsoch hyresförlustlånen måste återinföras för allmännyttan som en omedelbar åtgärd i en ny bostadspolitik. Det är vansinnigt att nu skrota den produktionsapparat som byggbranschen förfogar över. Man skall i stället stimulera ett ökat byggande. Att så mycket av byggbranschens kapacitet redan har försvunnit får naturligtvis politikerna ta ansvaret för — även socialdemokraterna, för nedrustningen påbörjades ju redan under deras tid vid makten. Herr talman! Det finns, som Knut Billing också var inne på, mycket att säga när det gäller bostadspolitiken. Men inte heller jag har för avsikt att initiera någon bostadspolitisk debatt — i och för sig inte därför att kammarens tid är ansträngd. Jag menar att varje fråga måste få den plats som den är berättigad till. Många frågor är så pass viktiga att det är att beklaga att man tvingas ålägga sig själv och andra vissa begränsningar då det gäller taletid. Jag skall bara avslutningsvis göra ett par kommentarer till civilutskottets betänkande. Jag tycker nämligen att det är litet nonchalant från civilutskottets sida att utskottet — när det behandlar vpk-motionen om ytterligare stimulansåtgärder till bostadssektorn utöver dem som föreslås i propositionen —inte ens kan redovisa i utskottsbetänkandet vilka förslag det är konkret som vi framställer från vpk:s sida. Jag tvingas därför — inte minst för kammarens protokoll och eftersom vi inte har möjlighet att delta i utskottsbehandlingen och göra någon redovisning i betänkandet i form av reservationer och annat — kort redovisa vad våra förslag till ytterligare stimulansåtgärder innebär. För det befintliga bostadsbeståndet bör, utöver vad som föreslås i propositionen, som stimulansåtgärder för allmännyttiga bostadsföretag följande genomföras på sätt som vi föreslagit i den här motionen och i tidigare vpk-motioner: 1. Ränteoch amorteringsfria lån för att stoppa kostnadsökningar i såväl nyproducerade som befintliga lägenheter. Vi förde en debatt här i kammaren för en vecka sedan, och då fattades beslut om att underlätta övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Det beslutet fattades mot vpk:s uppfattningar, och vi hävdade då att i vart fall de allmännyttiga bostadsföretagen skulle undantas från en sådan lagstiftning — den nya ombildningslagen, som den kallas. Jag skall be att få citera vad Hyresgästernas riksförbund i en nyligen utgiven skrift, Slå vakt om allmännyttan!, har fört fram som slutsatser i ett resonemang kring allmännyttans betydelse: ”Allmännyttan behövs om bostadspolitiken i framtiden ska styras av sociala målsättningar. Om alla människor ska ha rätt till en god bostad måste allmännyttan bevaras och utvecklas. Om behoven och inte pengarna ska avgöra vilken bostad man kan efterfråga, då behövs allmännyttan. Vi vill slå vakt om allmännyttan. Allmännyttan behövs kort sagt.

Herr talman! Karl-Oskar Robban Broberg sjöng i en visa att i en viss situation måste man hejda sig. Jag skall hejda mig från lusten att gå in i en ytterligare bostadspolitisk debatt under det här riksmötet och ta upp en del av de mer eller mindre felaktiga påståenden som framförts av herrarna Lindkvist, Billing och Claeson. Jag skall bara göra en korrigering. Tore Claeson trodde att jag deltog i debatten i kammaren om bostadsrät ter. Det gjorde jag inte. Det var Sven Eric Åkerfeldt som förde utskottets talan vid det tillfället. Jag skall hålla mig strikt till det som är civilutskottets del av den ekonomiska debatten i dag — de sysselsättningsskapande åtgärderna inom bostadsbeståndet. Bostadsministern har i detta sammanhang föreslagit fem åtgärder. 2. Att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkanden av sådana ombyggnader som bör komma ii fråga för förhöjt låneunderlag och tilläggslån vidgas med 20 000 000 kr. för år 1982. 4. Fortsatt långivning för åtgärder som syftar till att eliminera byggnadstekniska brister. Det har fogats ett antal reservationer till detta betänkande. Moderaterna visar sitt intresse för sysselsättningen inom byggnadsbranschen och för det angelägna behovet av att underhålla vårt bostadsbestånd genom att yrka avslag på de stimulansåtgärder som föreslås. I andra sammanhang är moderaterna angelägna om att tala om nödvändigheten av att vi har en ökande byggnadsverksamhet. I detta fall kan vi konstatera att vi ur statsfinansiell synpunkt har ganska billiga åtgärder som har stor effekt för byggnadsmaterialindustrin, för byggnadsföretagen och för byggnadsarbetarna. Men i detta fall yrkar alltså moderaterna avslag. Dessutom — vilket är ännu mer överraskande — går de emot bostadsministerns första förslag om ändring av grunderna för lån för ombyggnad, där bostadsministern föreslår att man inte skall få bostadslån till s.k. lyxsanering, utan man skall göra varsamma ombyggnader — dvs. ta till vara de värden som redan finns i huset. Det är sådant som moderaterna i andra sammanhang brukar plädera för, men här har man av bara farten yrkat avslag på allt det regeringen har föreslagit. Socialdemokraterna vill i sina ställningstaganden i motionen som vanligt öka på det som regeringen föreslagit. Dessutom återkommer man med förslag om hyresgarantier och hyresrabatter. Det är förslag som redan har behandlats under detta riksmöte, och jag tänker därför inte upprepa argumenten mot detta, utan hänvisar då till vad som har sagts från regeringspartiernas företrädare i de föregående debatterna. Jag vill avsluta med att konstatera, precis som Oskar Lindkvist mera ingående redogjorde för, att vi i utskottet enats om vissa förändringar som innebär att det blir ett smidigare och effektivare utnyttjande av låneoch bidragsmöjligheterna med regeringens förslag. Eftersom moderaterna har gått emot regeringens förslag när det gäller låneoch bidragsmöjligheterna, har den situationen uppstått att vi från folkpartiets och centerpartiets sida i utskottet har måst reservera oss för bifall till propositionens förslag. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna 3 och 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi är visst intresserade av att upprätthålla sysselsättningen, Kjell Mattsson, men vi konstaterar att vi har förslag som är väsentligt mycket bättre än de som finns i det här detaljförslaget från regeringen, där man kommer med den ena stimulansen efter den andra med en förlängning en månad hit och en månad dit. Vi har framfört konkreta och bra förslag i kammaren vid tidigare tillfällen. Det gäller att avveckla branschvillkoren en gång för alla, i stället för de temporära åtgärder som finns f. n. Det gäller en total förenkling av SBN, det gäller ett helt nytt låneregelsystem, det gäller ett enhetslån. De åtgärderna skulle avsevärt förbilliga byggandet i Sverige och därmed sätta i gång ett byggande, vilket skulle skapa väsentligt fler arbeten än det plotter som man ägnar sig åt i den här propositionen.
Herr talman! Låt mig säga att Kjell Mattsson givetvis har helt rätt. Det var utskottets centerpartistiske talesman Sven Eric Åkerfeldt som i debatten i onsdags i förra veckan framhöll att det inte var de allmännyttiga bostadsföretagen som man avsåg då det gällde övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Han underströk att de allmännyttiga bostadsföretagen var redskap för en bostadspolitisk ambition som vi, som han sade, i många år varit tämligen eniga om.

Herr talman! Får jag bara till Knut Billing säga att hans resonemang om markoch konkurrensvillkoren i huvudsak gäller nybyggnationen. Nu talar vi om stimulansåtgärder för det befintliga bostadsbeståndet. Dessutom vill jag notera att för mer än hälften av flerbostadshusen har moderaternas resonemang om ett annat marginalskattesystem ingen som helst effekt.
Herr talman! Vad vi här diskuterar är frågan om att stimulera den totala byggsysselsättningen. I det sammanhanget spelar det väl ingen roll om det är gamla eller nya hus. Det väsentliga är att det är en sysselsättningsfråga. Jag vill dessutom hävda att det är oerhört värdefullt om vi kan få i gång en nyproduktion till lägre kostnader, vilket innebär lägre samhällssubventioner till boendet. Det trodde jag att Kjell Mattsson var medveten om.